Herr talman! Jag ber att få börja med att yrka bifall till civilutskottets hemställan i betänkandet 6 och avslag på de reservationer som är fogade till detsamma. Låt mig bara först konstatera att civilutskottet i stor enighet har accepterat förslagen att ge statliga lån till underhåll av hyreshus under 1979 och 1980, även om Per Bergman raljerar litet över att parterna observerade denna möjlighet och handlade därefter redan innan propositionen låg på bordet. Utformningen av stödet har delvis berörts av Per Bergman, och jag nöjer mig med att göra några kommentarer till de två socialdemokratiska reservationerna och de vpk-yrkanden Tore Claeson tidigare pläderade för. I den första reservationen yrkar civilutskottets socialdemokratiska ledamöter att underhållslånen skall utgå endast till allmännyttiga och kommunala bostadsföretag. Lån skall alltså inte kunna ges till enskilda ägare av hyreshus. Motiveringen skulle vara att de privata hyreshusägarna kommit undan utgifter som allmännyttan fått bära genom att de tagit upp problemhyresgäster i större utsträckning än de privata ägarna. Till detta kan sägas att utskottet funnit att underhållskostnaderna ingalunda är lägre i de enskilt ägda husen. Däremot vet man inte huruvida underhållsbehovet är lika eftersatt i de privata husen som i allmännyttans bostadsbestånd. Det kan man inte uttala sig bestämt om, och jag kan faktiskt inte upplysa Tore Claeson ytterligare på den punkten. Jag tror inte det finns några auktoritativa redovisningar av det förhållandet. Med hänsyn till att allmännyttans hyresnivå skall vara prisledande och även är det kan man enligt majoritetens mening inte behandla de privatägda husen på ett diskriminerande sätt. Det är anledningen till att jag ber att få yrka avslag på reservationen 1. I den andra reservationen föreslår socialdemokraterna ett tillkännagivande av en begäran om en analys av de allmännyttiga företagens ekonomiska situation. Den reservationen har jag litet svårt att förstå. Det är visserligen bekant för alla att de allmännyttiga företagen i många för att inte säga flertalet kommuner har betydande ekonomiska bekymmer. Regering och riksdag har självfallet behov av material så att man kan följa utvecklingen, men det finns ju en riksorganisation, SABO, som har allt grundmaterial om detta och som kan antas fortsätta att publicera uppgifter om tillståndet i de kommunala bolagen. Det vore konstigt om SABO inte gjorde det. SABO kan också göra analyser av materialet. Reservationen är alltså enligt min mening ganska överflödig. Man får ju materialet, man kan ta del av det, debatten kan gå vidare och man kan fundera över de åtgärder som skall vidtas. Några ord också om vpk-yrkandena. I motionen 171 yrkas att underhållslånen skall vara ränteoch amorteringsfria och att de skall utgå till alla statligt belånade hyreshus hos allmännyttiga bostadsföretag. Utskottet har inte kunnat biträda det yrkandet utan har anslutit sig till propositionens förslag om att man skall tillämpa samma lånevillkor för dessa lån som för bostadslån i allmänhet. Utskottet vill inte heller utöka den kategori av hus som utgör underlag för beräkning av underhållslånen. Man har här medvetet valt den kategori av hus där man av erfarenhet vet att det är svårt att genom hyresuttag få täckning för kostnaderna. Att beräkningen av underhållslånen sker på denna del av bostadsbeståndet hindrar ju inte att underhållslånen används för insatser även i fastigheter av annan årgång. Avslutningsvis kan det finnas anledning konstatera att dessa underhållslån ingalunda löser alla de problem som uppstår när kostnadsutvecklingen i bostadsförvaltning och bostadsunderhåll inte löper parallellt med hyresuttagen. Det här är inget annat än ett temporärt stöd för periodiskt underhåll — det tycker jag att man skall betona. Den här insatsen ger ändå en möjlighet att utföra ett under kanske flera år eftersatt underhåll utan att det aktuella hyresuttaget i någon högre grad behöver avvika från den prisoch löneutveckling som kännetecknar innevarande år. På längre sikt är det däremot nödvändigt att på olika sätt försöka komma till rätta med utvecklingen bl.a. av driftoch underhållskostnaderna i hyreshusen. Vi inom folkpartiet är övertygade om att ökat inflytande och ökade egeninsatser från hyresgästernas sida är en framkomlig väg. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till civilutskottets hemställan.
Herr talman! Wilhelm Gustafsson menar att min beskrivning av det här ärendets gång var raljerande. Om den verkade vara det är jag ledsen, för det var en högst seriös beskrivning jag gjorde av arbetets gång. Jag nämnde att ärendet handlades av ett departement som odlar detta att skicka ut pressmeddelanden av de mest skilda slag. Plötsligt finner vi att ett pressmeddelande skall bli en proposition. Det pressmeddelandet ligger sedan till grund för förhandlingar mellan parterna på hyresmarknaden. Det var inget raljerande utan ett beklagande av ett förhållande som jag tycker är mycket anmärkningsvärt. Wilhelm Gustafsson sade att man inte skall diskriminera de privata fastighetsägarna men man gör ju precis tvärtom — man diskriminerar de allmännyttiga företagen. Deras villkor är hårda med amorteringar och räntebetalningar, och de har inte de möjligheter till avdrag för ränta och de gynnsamma villkor beträffande reglerna för avdrag för reparation som de privata ägarna har. De privata ägarnas kapitalkostnader kommer knappast att uppgå till 1 ?6. Jämför man de två ägarformerna, finner man att de allmännyttiga företagen är diskriminerade. Dessutom finns det ingen anledning att ge de enskilda företagen lån, då de inte har den börda att bära som de allmännyttiga har. Jag undrar om inte Wilhelm Gustafsson har förlorat sinnet för balans när han säger att man inte skall diskriminera de privata ägarna — man diskriminerar ju de allmännyttiga. Det sägs att SABO har material. Ja, visst har man det. SABO har ett redovisningsmaterial över företagens ekonomi. Men de samhällsekonomiska, bostadspolitiska och sociala värderingarna skall inte göras av företagen — de skall göras av stat och kommun. Det är därför som materialet skall belysas och ses utifrån våra målsättningar och våra krav på hur marknaden skall fungera. Jag tycker att det är samhällets sak att göra bedömningen av orsaken till företagens dåliga ekonomi.

Jag bestrider att de privata fastighetsägarna har haft eller har samma utgifter för underhållskostnader som de allmännyttiga bostadsföretagen. Varken Wilhelm Gustafsson eller någon annan, i utskottsbetänkande eller proposition, har kunnat belägga att så är fallet. Ett genomförande av förslaget, Wilhelm Gustafsson, ökar den orättvisa som finns mellan de allmännyttiga och de privata bostadsföretagen, vilket bidrar till en fortsatt snedvridning på bostadsmarknaden. Wilhelm Gustafsson säger att anledningen till att man inte har utökat antalet årgångar är att man inte vill vidga kategorin som skall få underhållslån och att de årgångar som nu omfattas är de som har haft de största kostnaderna. Men det var inte svar på vad jag sade. Jag framhöll nämligen att man genom denna konstruktion kommer att använda en del av dessa lån till fastigheter som inte finns med i förslaget, som skall utgöra underlag för att erhålla lånen. Då hade det väl varit bättre att i propositionen och i förslaget slå fast att de fastigheter som har de största underhållskostnaderna, vilket rimligtvis är de äldsta fastigheterna, skall vara med i beräkningen för detta låneunderlag. Wilhelm Gustafsson berörde prisoch löneutvecklingen under senare år. Det är ostridigt att hyreskostnaderna under senare år har ökat mer än vad konsumentpriserna i övrigt har gjort. Det är ostridigt att hyreskostnaderna, jämsides med matkostnaderna, utgör den tyngsta biten för hushållen.
Herr talman! Jag nöjer mig med ett par korta kommentarer. Till Per Bergman vill jag säga följande. Ibland får man höra att det är omöjligt att få ur regeringen någonting,att man inte vet vad den håller på med och att regeringskansliet inte meddelar någonting. Men när regeringen går ut med pressmeddelanden, är den tydligen ute i ogjort väder. Jag tror att vi skall vara glada för att regeringen öppet kan redovisa tankegångarna hur den vill fortsätta att agera i en viss fråga, exempelvis som här i fråga om hyrorna och underhållslånen. Detta har hjälpt till att sätta fart på hyresförhandlingarna — och det tror jag att vi alla har varit betjänta av. Till Tore Claeson vill jag säga att det inte är belagt att underhållskostna Nr 56 derna i privata hus skulle vara lägre än underhållskostnaderna i allmännyttiga Fredagen den hus. Det tror jag ändå att jag vågar stå för. 15 december 1978
Herr talman! Wilhelm Gustafsson sade att jag var ute i ogjort väder när jag klankade på att regeringen kom med så många pressmeddelanden. Nej, det är jag inte. Vi har fått mängder av pressmeddelanden med löften om åtgärder, pressmeddelanden som innehållit en mycket fin bostadssocial syn. Men jag saknar propositioner som en följd av det! Och plötsligt får vi ett pressmeddelande som det blir en proposition av. Och pressmeddelandet får till följd att vår debatt och vårt beslut i dag är meningslösa. Ärendet är redan passerat. Innan det blev proposition handlade parterna på arbetsmarknaden efter pressmeddelandet. Det måste väl från en riksdagsmans synpunkt vara mycket otillfredsställande!
Herr talman! Jag skall bara ta upp en sak. Wilhelm Gustafsson återkommer till frågan om lägre eller högre kostnader för underhåll i privata fastigheter. Jag skall då be att få citera vad utskottet säger och vad jag har polemiserat mot. Utskottet säger: ”Det är enligt utskottets mening belagt att nedlagda underhållskostnader inte är mindre i de enskilt ägda husen.” Jag har då frågat: Hur är detta belagt? Wilhelm Gustafsson är mig svaret skyldig.
Herr talman! Någon utredning om det kan jag inte prestera vid diskussionen här i dag — det skall jag säga till Tore Claeson. Per Bergman säger att eftersom man hade reda på förslaget så tidigt att parterna redan handlat efter det, så är diskussionen meningslös. Nej, det är den visst inte! Den skall leda fram till ett beslut, och det beslutet är en förutsättning för att lånen över huvud taget skall kunna användas. Så nög är det mening med att debattera här!
Herr talman! Jag skall ta största hänsyn till den rådande tidpunkten.

Utskottets förslag innebär att motionen överlämnas till underhållsfondsutredningen. Underhållsfondsutredningen har nyligen tillsatts, och det förefaller inte troligt att ett betänkande kan föreligga förrän efter 1980. Eftersom de aktuella underhållslånen gäller för åren 1979-1980, innebär ett 101 inväntande av utredningens förslag att kooperationen inte hinner bli delaktig av den aktuella lånemöjligheten. Detta innebär att kostnadsutvecklingen under de närmaste två åren får fullt genomslag inom den kooperativa sektorn, medan den dämpas inom hyressektorn med hjälp av underhållslånen. Enligt mitt förmenande står en sådan behandling av frågan i dålig överensstämmelse med de principer om neutralitet mellan upplåtelseformerna som riksdagen har uttalat sig för och som ligger till grund för den nuvarande statliga bostadsbelåningen. Underhållsfondsutredningens bedömning har inte ansetts behövlig i fråga om hyreshusen. Det synes inte heller föreligga större behov av prövning i fråga om bostadsrättsföreningar. Eftersom jag konstaterar att utskottets skrivning kan tolkas på så sätt, att ett enigt utskott står bakom motionens anda och mening, har jag ingen erinran mot att frågan överlämnas till underhållsfondsutredningen. Jag förutsätter emellertid att detta ärende får behandlas med sådan förtur av utredningen, att ett särskilt betänkande i frågan kan presenteras snarast möjligt eller i varje fall i sådan tid att riksdagen kan fatta beslut i frågan under vårriksdagen. Skulle mot förmodan frågan inte bli föremål för sådan förtursbehandling, är risken uppenbar att kooperationen ställs utanför denna lånemöjlighet med de negativa följdeffekter som jag tidigare relaterat. Från motionärernas sida kommer frågans vidare behandling att följas med största uppmärksamhet. Herr talman! Jag har inget yrkande utan vill med hänvisning till min positiva tolkning av utskottets skrivning ansluta mig till civilutskottets förslag.

Herr talman! Margareta Andrén har frågat mig om jag anser att riksförsäkringsverkets praxis, som innebär att tiden för s.k. pensionärsetablering av privattandläkare begränsas till ett år, medverkar till att tillgängliga tandläkarresurser utnyttjas maximalt. När tandvårdsförsäkringen beslutades, infördes som en övergångsanordning särskilda regler i syfte att säkerställa folktandvårdens behov av tandläkare. Enligt dessa övergångsregler får riksförsäkringsverket föreskriva att nya privatpraktiserande tandläkare inte skall föras upp på förteckning hos försäkringskassan om verket finner anledning anta att folktandvårdens behov av tandläkare inte blir tillgodosett. En effekt av att tandvårdsförsäkringen infördes var en viss övergång av tandläkare från folktandvården till privatpraktik. Detta bedömdes kunna äventyra det av statsmakterna fastställda utbyggnadsprogrammet för folktandvården, och riksförsäkringsverket fann det därför nödvändigt att i mitten av år 1974 — på begäran av Landstingsförbundet och socialstyrelsen — begränsa möjligheterna för nya tandläkare att ansluta sig till försäkringen som privatpraktiker. Denna begränsning kvarstår fortfarande. De föreskrifter som riksförsäkringsverket utfärdat innebär i huvudsak att nya tandläkare förs upp på förteckning hos försäkringskassa endast när det gäller att ersätta en tidigare ansluten privatpraktiker. I fråga om tandläkare som uppnått pensionsåldern gäller att sådan tandläkare som successivt vill avveckla sin verksamhet, får stå kvar på förteckning högst ett år efter det den ersättande tandläkaren förts upp på förteckningen. Den sistnämnda regeln gäller sedan den 1 mars 1978. Enligt tidigare praxis kunde den som uppnått pensionsåldern föras upp på förteckning på obegränsad tid efter det att hans eller hennes tidigare etableringsrätt överförts på annan tandläkare. För egen del vill jag understryka angelägenheten av att folktandvårdens utbyggnadsprogram inte äventyras genom en överströmning av tandläkare till den enskilda sektorn. De regler för s.k. pensionärsetablering som tillämpats sedan våren 1978 infördes också i detta syfte. De praktiska konsekvenserna kan dock bli att tandläkare över 65 år upphör med sin verksamhet trots att de egentligen skulle vilja fortsätta i viss omfattning. Systemet kan alltså medföra att tillgängliga tandläkarresurser inte utnyttjas. Förutom att det är angeläget att våra tandläkarresurser skall kunna utnyttjas, anser jag det också väsentligt allmänt sett att äldre som vill och orkar skall få fortsätta sitt yrkesarbete i den omfattning de själva önskar.

Herr talman! Först vill jag tacka socialministern för svaret på min fråga. Jag har full förståelse för att man när tandvårdsförsäkringen beslutades var angelägen om att se till att folktandvården fick så stort antal tandläkare som möjligt för att kunna klara det utbyggnadsprogram för folktandvården som man då fastställde. Det har därför kanske varit nödvändigt att man under en övergångstid har begränsat möjligheterna för nya tandläkare att ansluta sig till tandvårdsförsäkringen som privatpraktiker. Men när det gäller privattandläkare som kommit upp till pensionsåldern kommer saken i ett annat läge. Att en pensionerad tandläkare som vill fortsätta sin tandläkarverksamhet, men i mer begränsad omfattning, endast skall kunna få s.k. pensionärsetablering på ett år anser jag inte vara riktigt genomtänkt. Denna bestämmelse, som alltså kom till den 1 mars i år, måste anses vara en försämring mot tidigare praxis, som enligt socialministerns svar avsåg obegränsad tid. Även om jag fortfarande kan hålla med om att det är viktigt att det inte går över en mängd tandläkare från folktandvården till den enskilda tandvården, kan jag inte inse att man för den skull skall förhindra vissa tandläkare att fortsätta med sin praktik. Resultatet blir ju nu att de upphör med sin verksamhet efter ett år, trots att alla resurser skulle behövas. Man kan också förstå att en del inte ens vill investera för så kort tid som ett år. Tvärtom är väl situationen inom tandvården sådan, att man bör försöka uppmuntra till att alla tandläkarresurser verkligen utnyttjas. Vi vet ju alla hur svårt det är att få tandvård, framför allt om man av olika skäl inte kan fortsätta hos den tandläkare som man tidigare gått till. Detta problem stöter man på t.ex. när man flyttar till annan ort. Liknande problem möter många av våra äldre. Det är inte ovanligt att deras tandläkare just gått i pension, och att då få'en ny tandläkare är inte lätt för dem. Deras situation skulle kunna underlättas något om pensionerade privatpraktiserande tandläkare fick fortsätta sin praktik så länge de själva orkar och vill. De äldre patienterna skulle därigenom kanske få behålla sin tandläkare något längre. Eftersom inte minst folkpartiet talar om att våra äldre medborgare bör beredas meningsfullt arbete även efter den nu fastställda pensionsåldern, tycker jag att vi när det gäller tandläkarna borde kunna ha en flexibel pensionsålder. Jag uppfattar socialministerns svar som positivt. Jag vill emellertid förvissa mig om att det verkligen är det genom att ställa en kompletterande följdfråga: Innebär svaret att socialministern anser att pensionerade tandläkare skall kunna få stå kvar på försäkringskassans förteckning under obegränsad tid, trots att ersättande tandläkare förts upp på förteckningen?
Herr talman! Det ankommer naturligtvis i första hand på riksförsäkringsverket att tillämpa de bestämmelser som gäller. I sammanhanget bör jag kanske påpeka att den förändring av praxis som skedde fr.o.m. den 1 mars 1978 genomfördes efter diskussion i riksförsäkringsverkets tandvårdsdelegations s.k. Obs-grupp. Den gruppen består av företrädare för verket, socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Tandläkarförbundet. Det var bara Tandläkarförbundets företrädare som reserverade sig mot beslutet. Motivet för förändringen av praxis var att man fruktade att pensionärsetableringen skulle börja utnyttjas i stor omfattning och på ett sätt som inte var avsett. Vissa rapporter från storstadsregionerna tydde på att det fanns en risk för det. Av mitt svar framgår att jag vill slå vakt om folktandvårdens möjligheter att rekrytera tandläkare.

Herr talman! Jag tackar socialministern för det ytterligare besked jag fick i den här frågan. Även om jag kanske gärna hade sett att svaret varit ännu mera positivt och något klarare, tolkar jag det som en bekräftelse på att socialministern har en vilja att försöka lösa pensionärsetableringen för privattandläkarna på ett sådant sätt som vi här har diskuterat och som tydligen också Tandläkarförbundet har uttalat sig för. Också i landstingssammanhang är många intresserade av att frågan skulie kunna få en sådan lösning. Jag tror att vi på så sätt skulle kunna få en bättre fungerande tandvård — vilket vi så väl behöver — samtidigt som vi skulle kunna skapa större tillfredsställelse för äldre tandläkare genom att de själva kan bestämma i vilken takt de vill avveckla sin praktik.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig om regeringen i den kommande budgetpropositionen avser att lägga fram förslag om avskaffande av annonsskatten i enlighet med den uppfattning som fördes fram i en partimotion från folkpartiet vid riksmötet 19757/76. Inom regeringskansliet övervägs f. n. den framtida utformningen av flera olika skatter, däribland annonsoch reklamskatten. Resultatet av dessa överväganden kommer att redovisas då beredningsarbetet slutförts.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Mundebo för svaret på min fråga om annonsskatten. Statsrådets svar går alltså ut på att man inom regeringskansliet överväger att göra något åt bl.a. annonsoch reklamskatten. Jag måste ändå be att få fråga hur svaret skall uppfattas. Är det positivt, och är det ett försök från statsrådets sida att ge tidningarna ute i landet en viss anledning .till förhoppningar? I min fråga till statsrådet erinrade jag om att hans eget parti, som ju numera svarar för regeringsmakten, mycket bestämt krävt att annonsskatten skall avskaffas. Denna gröper ur tidningarnas ekonomi och är särskilt allvarlig, eftersom kostnaderna för just tidningsföretagen stiger snabbt. Jag konstaterade också när jag angav bakgrunden i min fråga att just folkpartiet i en partimotionhar anfört farhågor, vilket statsrådet nu också erinrar om. Dess värre har dessa farhågor nu besannats. Annonsskatten har haft just den negativa verkan på tidningarnas ekonomi som folkpartiet befarade. Då är att märka att det är särskilt de största dagstidningarna, de som betalar in de största summorna i annonsskatt, som vidkänts en allvarlig försämring av ekonomin. I stor utsträckning rör det sig nu om förluster. De tidningar som sades vara rika och som galant skulle klara av att bära den börda annonsskatten utgör har i stället blivit något av krisföretag. Bilden av dagspressens ekonomi är inte enhetlig. Alla tidningar har inte drabbats av försämringar under de senaste åren, men prognoserna är inte ens ljusa för tidningar som noterade bättre bokslutsresultat i fjol. Kostnadsökningarna har varit stora, och i denna personalintensiva bransch har-man dessutom drabbats av en 25-procentig höjning av taxan för den postdistribuerade upplagan. Samtidigt har annonsvolymen under det första halvåret 1978 minskat med i genomsnitt 2,4 26 för dagstidningar. Storstadstidningarna har drabbats av en annonsminskning på inte mindre än 4,3 26. Detta är allvarligt med tanke på att just annonsintäkterna måste svara för minst 60 96 av tidningarnas intäkter. Ännu allvarligare blir situationen, då det visar sig att även upplagorna sjunker: Expressen med över 25 000 exemplar dagligen, Aftonbladet med nära 20 000 och Dagens Nyheter med 26 000 — enligt de senaste uppgifterna. Herr talman! Jag ber alltså att få ställa denna kompletterande fråga till statsrådet Mundebo.
Herr talman! Får jag tillägga två saker. Min och regeringens uppfattning om annonsoch reklamskatten är klar. Vi har varit och är kritiska mot denna skatt.

Men tanken är ju att såväl budgetpropositionen som andra propositioner som läggs fram i början av nästa år skall behandlas och bli föremål för beslut under vårriksdagen 1979. Göthe Knutson kan nog med utgångspunkt i den grundsyn som regeringen har, och i vad jag här har sagt, vänta tills regeringens arbete är slutfört i början av nästa år.
Herr talman! Jag tackar budgetoch ekonomiministern för denna något närmare precisering. Det finns mycket att säga i denna fråga, som tyvärr inte kan hinnas med under de få minuter som nu står till förfogande.

Journalistklubbarna på den socialdemokratiska tidningen Arbetet, på Dagens Nyheter, på Sydsvenska Dagbladet och på Svenska Dagbladet har skrivit till regeringen och framhållit hur angeläget det är att annonsskatten avskaffas. De skriver bl.a. följande: ”TI ett läge där de flesta större morgontidningar dras med svåra ekonomiska problem är det orimligt att ta ut en annonsskatt som delvis används för att subventionera samma tidningar.” Detta uttalande från de fackliga klubbarna vid dessa tidningar går tvärs över partilinjerna. Åtskilliga framställningar har vidare gjorts från Tidningsutgivareföreningen, som ju också har medlemmar i samtliga partier. Det har vidare från statsmakterna hävdats att huvudansvaret för tidningarnas fortbestånd och utveckling vilar på dem själva. Det anges klart i propositionen 1975/76:131. Jag skulle i all vänlighet vilja fråga statsrådet Mundebo, om han delar uppfattningen att tidningarna skall ha huvudansvaret för sin ekonomi.
Herr talman! Ja, jag delar den uppfattningen. Samtidigt är jag klar över att det i dagsläget är nödvändigt med ett samhälleligt stöd till dagspressen. Jag vill försäkra att jag är väl medveten om dagspressens besvärliga ekonomiska situation, som självfallet är en betydelsefull faktor vid prövningen av annonsoch reklamskattens framtid.
Herr talman! Jag vill nu definitivt uppfatta budgetoch ekonomiminister Mundebos svar som klart positivt, eftersom han deklarerar att han är fullt införstådd med dagstidningarnas allvarliga ekonomiska situation. Det är rimligt att dagstidningarna själva bär ansvaret för sin ekonomi i ett samhälle som vilar på marknadsekonomins grundvalar. När nu så är fallet måste man fråga sig om det är rim och reson i att fortsätta en sådan politik för ekonomisk omfördelning som staten bedriver med dels annonsskatt, dels ett selektivt presstöd. Detta stöd innebär att vissa tidningar får subventioner, som de facto påverkar situationen för konkurrerande tidningar och för dessa kan innebära en direkt belastning. Jag undrar vad man skulle säga på fackligt håll, om det inom någon annan krisbransch, t.ex. skogsnäringen, skulle tillämpas en liknande omfördelningspolitik innebärande att man tar pengar från somliga företag och ger stöd åt andra företag som har sämre ekonomi.

Herr talman! Sven Lindberg har frågat mig dels om jag vill redogöra för regeringens principiella inställning till frågan om en utvidgning av vattenregleringsmedlens användning, dels när den pågående översynen av de tillämpningsföreskrifter som gäller för medlens användning väntas bli klar. I samband med att tillstånd enligt vattenlagen ges till vattenreglering åläggs tillståndshavaren att årligen betala en regleringsavgift. Avgiften skall användas bl.a. för att tillgodose allmänna ändamål beträffande den bygd som berörs av regleringen. Användningen av avgifterna regleras i vattenlagen och i en kungörelse från år 1953. Ytterligare tillämpningsföreskrifter utfärdades av Kungl. Maj:t år 1967. Bakom de nuvarande bestämmelserna om regleringsavgift ligger den uppfattningen att den vinst som regleringsföretaget ger ofta uppkommer på bekostnad av avsevärda naturförändringar i den omgivande bygden och i form av olägenheter av olika slag för befolkningen. Det har därför ansetts rimligt att en del av denna vinst kommer bygden till godo i form av avgiftsmedel. Jag anser att detta synsätt fortfarande har giltighet. Den framtida användningen av regleringsavgiften hänger bl.a. samman med hur avgiftssystemet kommer att utformas i framtiden. I vattenlagsutredningens förslag till ny vattenlag ingår bl.a. ett nytt avgiftssystem. Förslaget, som har remissbehandlats, övervägs f. n. inom regeringskansliet. Det har ansetts lämpligt att i det sammanhanget överväga frågor om användningen av regleringsmedlen och därmed också tillämpningsföreskrif . terna. Denna översyn har en något vidare omfattning än den som omnämns Proposition med förslag till ny vattenlag torde komma att föreläggas riksdagen tidigast våren 1980.

Herr talman! Bakgrunden till frågeställningen är, som framgår av både frågan och den motion vi väckt här i riksdagen, att i de bygder där regleringsföretagen är lokaliserade har kommunerna oftast dålig ekonomi och svagt utvecklat näringsliv. Vi har därför sett det som önskvärt att en samordning av medel och resurser kommer till stånd. Det har länge förelegat ett önskemål från de fyra nordligaste länen om en utvidgning av föreskrifterna när det gäller användningen av vattenregleringsmedlen så att de skulle kunna användas i större utsträckning för att stödja uppbyggnad av företag inom berörda områden. En framställning gjordes till den socialdemokratiska regeringen 1976, men som bekant kom ett regimskifte emellan, varför vi motionerade i riksdagen 1977. Vi fick då svaret att frågan bereds inom regeringen. Nu uppger jordbruksministern att frågan bereds i samband med översynen av vattenlagen. Det leder till frågeställningen: Pågick inte den beredning av den här frågan som uppgavs av näringsutskottet? Jordbruksministern säger i svaret på min fråga att han ansluter sig till de regler som gäller nu. Men frågeställningen var egentligen hur regeringen ställer sig till en utvidgning av medlens användning. Det är det som vi ser som mycket angeläget. Vi kan konstatera att medlen med det användningsområde som f. n. täcks in av reglerna visserligen har gjort mycket stor nytta och inneburit mycket positivt för berörda bygder.

Det skulle vara roligt att höra vad regeringen har för inställning till den principiella synen. Sedan måste jag beklaga att det inte kommer något förslag förrän 1980. Jag förmodar att det inte finns någonting att göra åt den saken. Men det skulle ändå ha varit skönt om man hade kunnat göra en utvidgning av medlens användning i avvaktan på det förslag som kommer först 1980. Det här är någonting som brådskar.
Herr talman! Den beredning som nämnts i näringsutskottets betänkande och som Sven Lindberg här omnämner bedömdes lämplig att sammankoppla med den samlade bedömning som skulle göras i anledning av vattenlagsutredningens förslag. Sedan har jag naturligtvis full förståelse för de förväntningar som kan ställas på vattenregleringsmedlens användning i framtiden. Inom den ram som avgiftssystemet ger måste självfallet en sådan avvägning göras att de mest angelägna önskemålen tillgodoses. 3 Det gäller självfallet inom både nuvarande system och det som kan tänkas komma i anledning av det vilande förslaget. Eftersom en översyn av reglerna nu skall ske i ett större sammanhang, är det rimligt att de önskemål som Sven Lindberg fört fram behandlas samtidigt med denna. Då kan man också bedöma — och jag anser det också rimligt att så görs — på vilket sätt man kan uppfylla de önskemål som Sven Lindberg har när det gäller de sysselsättningsskapande insatserna.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att något eller några av SJ:s byggnadsprojekt inom Ånge kommun tidigareläggs. Det är riktigt att SJ i sin långtidsbedömning f. n. räknar med ett behov av att genomföra flera byggnadsobjekt inom Ånge kommun under 1980-talet. Planerna omfattar bl.a. dubbelspår mellan Ånge och Bräcke, ombyggnad av rangerbangården i Ånge, en ny vagnverkstad och en ny driftcentral i Ånge. Det är således fråga om förhållandevis stora byggnadsobjekt, som måste föregås av ett omfattande utredningsoch projekteringsarbete. Det är bl.a. därför tveksamt i vilken mån en tidigareläggning är möjlig f. n. Regeringen har tidigare i år beslutat om omfattande sysselsättningsfrämjande åtgärder i Västernorrlands län. Behovet av ytterligare åtgärder bedöms i första hand av arbetsmarknadsmyndigheterna. Möjligheterna att tidigarelägga något av SJ:s byggnadsobjekt i Ånge bör prövas i sådant sammanhang.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Alltsedan järnvägsknutpunkten tillkom för ca 100 år sedan har SJ:s verksamhet varit av mycket stor betydelse för Ånge. Denna ställning som den viktigaste arbetsgivaren inom området måste anses ge SJ ett stort ansvar för sysselsättningen i kommunen även i framtiden. Med hänsyn till det nuvarande svåra sysselsättningsläget i Ånge kommun måste åtgärder vidtas både för att långsiktigt lösa sysselsättningsproblemen och för att öka antalet arbetstillfällen under de närmaste åren. SJ har ju planer på flera utbyggnadsprojekt i eller i anslutning till Ånge under första hälften av 1980-talet, såsom även framgår av kommunikationsministerns svar. Inget av dessa projekt ger emellertid långsiktigt fler arbetstillfällen inom SJ i Ånge, men de kan kanske ändå medverka till att en omfattande SJ-verksamhet på lång sikt behålls där. Av projekten är byggandet av dubbelspår mellan Ånge och Bräcke — en 35 km lång sträcka — det som kostar mest, nämligen ca 60 milj.kr. Det berör ju även Bräcke, en annan kommun med lika stora sysselsättningssvårigheter som Ånge. Jag har ställt frågan om en eventuell tidigareläggning av något av projekten med hänsyn till vikten av att så snart som möjligt öka arbetstillfällena inom kommunen. Enligt tidningsuttalanden skulle SJ:s ledning välkomna en tidigareläggning av något av projekten genom att det t.ex. genomförs som beredskapsarbete. Både med hänsyn till de fördelar det har för SJ och dess personal att så snart som möjligt få genomföra moderniseringar och med hänsyn till SJ:s speciella ansvar för sysselsättningen i området tycker jag det finns starka skäl att undersöka möjligheterna till en tidigareläggning. I svaret hänvisar statsrådet till att stora satsningar gjorts på sysselsättningsbefrämjande åtgärder i Västernorrlands län. Men de satsningarna måste bedömas i förhållande till behovet i länet, och Västernorrlands län är ett av de län som har ett mycket stort behov. Ser vi på de olika delarna av länet är Ånge kommun den som har det svåraste sysselsättningsläget. Därför talar synnerligen starka skäl för att även SJ medverkar till att öka sysselsättningen. Det sägs i svaret att det är tveksamt i vilken mån tidigareläggning är möjlig på grund av det omfattande utredningsoch projekteringsarbetet. Jag skulle vilja fråga i vad mån statsrådet är beredd att medverka till att utredningsoch projekteringsarbetet påskyndas så att en tidigareläggning av t.ex. dubbelspårsbygget mellan Ånge och Bräcke kan möjliggöras.
Herr talman! SJ utreder f. n. dels den framtida trafiken på övre Norrland, dels olika tekniska alternativ för dubbelspårsutbyggnaden. När det gäller dubbelspåret är ett alternativ vad man kallar grovprojekterat. Men SJ vill också studera andra alternativ närmare. Ordinarie byggstart har planerats till 1980-talets första hälft. Det är möjligt att byggstarten rent tekniskt kan läggas något tidigare, och jag är naturligtvis beredd att undersöka det närmare om det skulle bli aktuellt av sysselsättningsskäl. I vilken mån tidigareläggning är motiverad från sysselsättningssynpunkt ankommer, som jag sade i mitt svar, dock inte på mig att avgöra. Bangårdsombyggnaden hänger delvis samman med dubbelspårsutbyggnaden, och den nya vagnverkstaden är på grund av markfrågor helt beroende av rangerbangårdens framtida utformning. Påbörjan av den nya driftcentralen är planerad till början av 1980-talet, och någon tidigareläggning av den bedöms f.n. inte vara möjlig.
Herr talman! Jag ber att få tacka för de uppgifterna, som jag betraktar som delvis positiva. Jag förstår mycket väl att ett omfattande utredningsarbete måste föregå sådana här projekt. Men, som jag sade, med hänsyn till behovet att snabbt verka för ökad sysselsättning och med hänsyn till det ansvar SJ måste ha för detta finns alla skäl att SJ medverkar till att något av projekten kan tidigareläggas. Jag hoppas att jag kan tolka svaret som att statsrådet ser positivt på detta.

Herr talman! Anna Lisa Lewén-Eliasson har frågat mig vad regeringen avser göra för att bistå de namibiska flyktingarna i södra Angola i den krissituation som uppstått. På grund av sydafrikanska raider har ca 10000 namibiska flyktingar tvingats evakuera sina läger och fly till andra delar av Angola. Situationen förvärras av att området just nu hemsöks av kraftiga regn. Genom telegram från FN:s flyktingkommissaries representant i Angolas huvudstad, Luanda, fick UD och SIDA kännedom om den allvarliga situationen torsdagen den 7 december. Efter samråd inom UD:s katastrofgrupp och med flyktingkommissarien i Genéve beslöt SIDA den 8 december betala ut 1 milj.kr. från katastrofanslaget till flyktingkommissarien för omedelbara hjälpåtgärder. Dessa var redan under förberedelse av de angolanska myndigheterna och flyktingkommissarien. De har därför kunnat verkställas snabbt. Flyktingarnas provisoriska läger, som har slagits sönder av de våldsamma regnen, förses nu med byggnadsmaterial, tält, vattentankar, skyddande kläder, malariaprofylax och andra förnödenheter. Ett nytt läger håller på att upprättas. Det ligger omkring 700 km från den region som hemsökts av Sydafrika.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga.

Som framgick av svaret från utrikesministern har denna flyttning måst företas under mycket svåra förhållanden med bl.a. kraftiga, tunga regn. Dessa har naturligtvis försvårat inte bara vistelsen i lägren utan också upprättandet av ett nytt läger och själva förflyttningen. Jag ha förstått att de särskilda krav och önskemål som man riktat till FN:s flyktingkommissarie och därigenom även till Sverige nu kommer att behandlas med största skyndsamhet. Det är jag tacksam för. Jag är övertygad om att de som har att klara av de här frågorna är utomordentligt tacksamma för att man träder in snabbt. En allmän upptrappning av våldet och förtrycket har kommit till stånd i Sydafrika, i hela södra Afrika f. ö., samtidigt som Sydafrika på ett infernaliskt sätt motarbetar frigörelsesträvandena i Namibia och Rhodesia. Befrielserörelserna möts ju med en allmän upptrappning av våldet och förtrycket. När man vet hur det gick till vid massakern i Kassinga och hur olika läger i Zimbabwes gränstrakter i Mogambique och Zambia har blivit utsatta, så förstår man hur svårt det är att klara av de stora flyktingströmmarna, som ju hela tiden bara ökar. Det är enorma påfrestningar man har att kämpa mot i samband med upprättandet av dessa flyktingläger. SIDA hade någon uppgift våren 1978 om att det rör sig om 140 000 människor. Bara i Angola finns oerhört stora mängder flyktingar. Angola har haft 200000 zairiska flyktingar som man nu skall omplacera och har dessutom att ta emot sin egen befolkning, som har varit ute på flykt tidigare.

Herr talman! Först några ytterligare upplysningar. Flyktingströmmen från Namibia till södra Angola uppgick i april till ungefär 30 000. Efter Kassingamassakern, där 700 flyktingar dödades den 4 maj, skedde en flyttning till tre nya läger litet längre in i Angola. Vad som nu har skett är att man efter nya sydafrikanska raider har genomfört ytterligare en flyttning. Sedan svaret skrevs har jag fått reda på att det är uppåt 15 000 flyktingar som har flyttat från de här tre lägren till ett nytt läger, som tycks vara mycket gynnsamt. Det ligger 30 mil söder om Luanda. Det tycks också vara så att situationen nu är något gynnsammare — regnen har upphört och förflyttningarna går lättare. Vad beträffar ytterligare insatser finns det i vår budget inom ramen för SWAPO fortfarande kvar en del medel som kan utnyttjas. Vi följer naturligtvis kontinuerligt utvecklingen, och i den mån ytterligare insatser behövs kommer vi att försöka göra dessa tillgängliga inom ramen för katastrofanslag.
Herr talman! Det var ett gott stycke in i november som jag genom en särskild kanal från SWAPO fick påstötning om de önskemål som man hade framfört, just de punktåtgärder som vi här diskuterar. Det har gått några veckor sedan dess, och det är bra att regeringen är beredd att vidta åtgärder — det är jag endast tacksam för. Jag förstår nu att min fråga kan vara litet svår att vidga på det sätt som jag gjorde, men jag gjorde det mot bakgrund av just de siffror som utrikesministern nu anförde en del av och som visar vilka enorma flyktingskaror det rör sig om. Och varje dag läser vi om hur de stora flyktinglägren utsätts för olika påfrestningar på grund av att man inte löser upp den konfliktsituation som finns i Namibia och Rhodesia. Vi trodde ju faktiskt för några månader sedan, kanske även för några veckor sedan, att vi skulle ha en annan utveckling på gång i Namibia, möjligen också i Rhodesia. Dessa strävanden från FN, som även Sverige har deltagit i, har inte alls lyckats. Situationen blir bara mer och mer konflikttyngd. Det är därför som denna situation, med flyktingströmmarna och flyktinglägren, är så ödesdiger. Det är inför denna som jag undrar om Sverige också är berett att se över sina möjligheter att vidta åtgärder.
Herr talman! Jag är själv starkt medveten om situationen i södra Afrika. Jag besökte i juni ett flyktingläger i Mogambique och jag kan väl föreställa mig vilka svårigheter man har i Angola. Jag vill bekräfta vad jag sade nyss, att vi hela tiden uppmärksamt följer situationen och gör de insatser som vi kan. Jag kan upplysa om att regeringen denna vecka kommer att fatta beslut om att ställa 8 miljoner till flyktingkommissariens förfogande, för flyktingar i södra Afrika. Jag tror att fru Anna Lisa Lewén-Eliasson kan vara säker på att regeringen intar en mycket positiv hållning till att söka bispringa dem som verkligen har det ohyggligt svårt.
Herr talman! Jag tackar för dessa ytterligare uppgifter. Jag utgår från att utrikesministern och alla hans medarbetare är lyhörda för alla röster som kommer från SWAPO, andra befrielserörelser och över huvud taget från dem som arbetar med dessa problem.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om jag vill ta upp frågan om en legalisering av TKP till diskussion med premiärminister Ecevit. Sveriges inställning till frågor om demokrati och mänskliga rättigheter är väl känd. Vi ger uttryck åt denna vår inställning även vid samtal med framstående företrädare för andra länder.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Det var ju kort men inte innehållslöst. Jag vill litet närmare redovisa omständigheterna kring den rättegång som satts i gång i Turkiet mot den förläggare jag omnämnt i min fråga, och jag vill även litet närmare utveckla bakgrunden därtill. Rättegången kom till stånd därför att förläggaren hade åtalats för att han hade tryckt det kommunistiska partiets program. Enligt 141 och 142 §§ i den turkiska statslagen är det möjligt att igångsätta en sådan rättegång. Senare har rättegången utvecklats till en allmän protest mot att det turkiska kommunistpartiet TKP förklarats vara illegalt. Krav har rests på att partiet skall legaliseras. Det är i stort sett bakgrunden till det hela. Jag vill uppehålla mig litet vid 141 och 142 §§, som åberopats. Det är från början fascistiska lagparagrafer. De dök upp först i Italien 1926 under Mussolinis regim. 141 § innebär i korthet att arbetarklassen är förbjuden att organisera sig och bilda ett kommunistiskt parti. 142 § förbjuder propaganda och spridande av partiets ideologi och teori. I detta fall är det 142 8 som varit aktuell. Dessa paragrafer infördes i Turkiets strafflag 1932 och låg väl i linje med den allmänna reaktionära strömning som inträffade under denna tid i hela världen, framför allt i Västeuropa och angränsande länder. Sedan dess har paragraferna hängt kvar. De finns alltså fortfarande kvar i den turkiska strafflagen. Turkiet är f. n. det enda EG-land där det kommunistiska partiet är förbjudet, och det har inneburit att denna rättegång har erhållit den omfattning och den publicitet som den har fått. Den har väckt stora internationella protester, och påtryckningar har förekommit från olika partier och organisationer överallt, även i Västeuropa. I Turkiet har som vi vet under den tidigare regimen rått en kraftig förföljelse av vänsterkrafter, givetvis framför allt det kommunistiska partiet. Denna förföljelse har naturligtvis inte fortsatt med myndigheternas benägna tillstånd efter denna regims tillträde, men genom s.k. dödsbrigader och annat har den pågått. Antalet dödsoffer har snarare ökat än minskat sedan premiärminister Ecevits regering tillträdde. Det gäller alltså en ganska omfattande sak och inte enbart det kommunistiska partiet. Det gäller även andra folkgrupper som man kan betrakta som progressiva och som vill ingripa mot de starka fascistiska krafterna i Turkiet. Det är mot denna bakgrund man skall se min fråga till utrikesministern. Om jag tolkar utrikesministerns svar positivt tror jag att han, trots att detta inte sägs ut, gärna tar upp mitt resonemang. Jag vill inte vidare pressa på i frågan utan förutsätter att utrikesministern har dessa saker i åtanke. Det finns ju också många andra saker som behöver diskuteras med premiärminister Ecevit när det gäller mänskliga frioch rättigheter, inte enbart gällande det kommunistiska partiet.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om jag anser att det råder inre stabilitet i Iran och om jag bedömer läget i Iran tidigare under 1970-talet som stabilt. Oswald Söderqvist har vidare frågat mig om jag anser att Indonesien befinner sig i krig och om jag anser att vi skall följa våra egna regler för vapenexport, som förbjuder sådan export till land som befinner sig i krig eller är drabbat av inre oroligheter. Alf Lövenborg har frågat utrikesministern om han överväger att vidta åtgärder för att stoppa den svenska vapenexporten till Indonesien. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Maj Britt Theorin har frågat utrikesministern om han anser det vara omdömesgillt att exportera vapen till Indonesien samtidigt som Sverige i FN deklarerar sitt stöd till befrielsekampen på Östra Timor samt om utrikesministerns uttalande att ”defensiva vapen kan säljas till stater som har inre väpnade oroligheter” innebär att regeringen tänker tillämpa nya tolkningar för utökning av krigsmaterielexporten. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Då de frågor som ställts av Oswald Söderqvist, Alf Lövenborg och Maj Britt Theorin delvis sammanfaller har jag valt att besvara dem samtidigt. Riktlinjer angående svensk krigsmaterielexport antogs av riksdagen år 1971 .

Som exempel på defensiva vapen anger riktlinjerna kustartillerioch luftvärnsmateriel. Till stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat skall inte ens defensiv materiel kunna exporteras. I de övriga fallen, inkl. det fall att en stat har inre väpnade oroligheter, bör enligt riktlinjerna export kunna tillåtas av ”sådan materiel som inte kan utnyttjas för att påverka den föreliggande krissituationen”. Det var dessa riktlinjer och ingenting annat som utrikesministern åberopade. Som medlem av FN:s säkerhetsråd tog Sverige i slutet av 1975 ställning mot den väpnade aktion varmed Indonesien sökte annektera den tidigare portugisiska kolonin Östra Timor. Sverige har sedan dess stött de FN resolutioner som hävdat Östra Timors rätt till självbestämmande och krävt tillbakadragande av Indonesiens styrkor från området. Såsom anges i utrikesutskottets betänkande 1978/79:13 har utvecklingen mot ett allt fastare inlemmande av Östra Timor i Indonesien emellertid inte stått att hejda. Stödet i FN för resolutionerna om Östra Timor har efter hand minskat. Vid årets generalförsamling röstade endast en dryg tredjedel av medlemmarna, varibland Sverige, för resolutionen. Australien, Nya Zeeland och ASEAN länderna har uttryckligen erkänt den indonesiska överhögheten över Östra Timor. Motstridiga uppgifter föreligger om den faktiska situationen på Östra Timor. Motståndsrörelsen Fretilin, som numera leds från Mocambique, hävdar att rörelsen har en betydande kontroll över territoriet. Andra uppgifter tyder på att Östra Timors befolkningscentra helt behärskas av indonesierna som också skulle ha den administrativa kontrollen över landet i sina händer. Varken den svenska eller någon annan regering erkänner Östra Timor som en stat. Situationen kan därför inte karakteriseras som en väpnad konflikt mellan stater. Det kan diskuteras huruvida en situation av det slag jag nu beskrivit bör ses som ”inre väpnade oroligheter”, eller en situation i vilken mänskliga rättigheter undertrycks. Hur dessa frågor än bedöms kan de av riksdagen fastställda riktlinjerna inte anses utesluta export till Indonesien av sådan krigsmateriel som inte kan utnyttjas för att påverka den föreliggande krissituationen eller för att undertrycka mänskliga rättigheter. Sverige exporterade under åren 1959-1962 luftvärnsartilleri till Indonesien. 1968 gav dåvarande handelsministern tillstånd till leverans av reservdelar till dessa pjäser. I december 1976 beviljade regeringen exportlicens som också Flera faktorer medverkade härtill. Exporten framstod som en fortsättning av den export som tidigare förekommit. Just beträffande reservdelar föreskrivs f. ö. i de av riksdagen fastställda riktlinjerna att endast internationella avtal, beslut av FN:s säkerhetsråd eller folkrättsliga regler skall vara hinder för export. Av vikt var vidare att luftvärn enligt riktlinjerna angavs såsom defensiv materiel och att materielen i fråga inte kunde förväntas påverka situationen på Östra Timor. Beträffande frågorna om Iran vill jag säga följande: De beslut som fattades under 1970-talet om tillstånd för export av viss krigsmateriel till Iran grundades på en bedömning från fall till fall, varvid såväl materielens karaktär som läget i Iran beaktades. Besluten har, enligt min mening, stått i full överensstämmelse med gällande riktlinjer. Regeringens beslut att stoppa krigsmaterielexporten till Iran grundar sig på det politiska läge som f. n. råder där. Riktlinjerna för krigsmaterielexport anger den yttre ramen för tillståndsgivningen i fråga om sådan export. Inom denna ram är det regeringens sak att göra en bedömning av varje ansökan. Det ligger i sakens natur att fall kan inträffa där olika meningar kan göra sig gällande. Det är regeringens uppfattning att tillämpningen av reglerna bör vara restriktiv.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min interpellation. Handelsminister Cars har i och med detta svar sällat sig till den långa rad av handelsministrar och andra regeringsledamöter som har fått stiga uppi riksdagen och försöka försvara svensk vapenexport i omöjliga lägen. Jag förstår att det är en otacksam uppgift. De regler som vi alltid diskuterar i sådana här sammanhang känner vi alla väl till, och de är också kortfattat redovisade i interpellationssvaret. Det framgår av de inträffade händelserna den här gången liksom så många gånger tidigare att reglerna är omöjliga att tillämpa strikt. De är skrivna som gummiparagrafer, och de används som gummiparagrafer. Som reglerna är skrivna kan vi tillåta export till olika länder och områden så länge det är lugn och ordning i landet eller området i fråga. Sedan finns våra vapen där när det utbryter konflikter. Det olyckliga och det otäcka är att den svenska vapenexporten under efterkrigstiden nästan alltid har gått till länder med diktatoriska system eller system där mänskliga frioch rättigheter varit undertryckta eller där demokratin har varit ganska dålig. I sådana stater råder som regel lugn och ordning så länge regimen orkar upprätthålla ett sådant tillstånd, och då kan vi enligt våra regler sälja vapen till dem. När motståndet mot regimen hårdnar och det blåser upp väpnade konflikter inne i landet, då har vi våra vapen där. Bara i den situationen ligger alltså orimligheten i bestämmelserna. Det har man då försökt mildra, och reglerna har omarbetats från tid till annan. Man har infört begrepp som mänskliga rättigheter, väpnade oroligheter osv. Jag anser att vapenexport har ägt rum utan att man ens tillämpat de regler som finns. Egentligen skulle någon vapenexport inte ha tillåtits till stater med diktatoriska system, där de mänskliga rättigheterna självklart undertrycks — ett par av dessa stater har nämnts i interpellationerna, men det finns många andra,t.ex. i Latinamerika —-om vi skulle leva upp till bestämmelserna, vilket vi alltså inte gör och inte har gjort någon gång. Det som är oroväckande nu är att man kan iaktta en ökning igen av den svenska vapenexporten. Under 1950-talet låg den på 1,5 och upp till 2 96 av den totala exporten — den har alltid varit liten, i sådana siffror räknat. Efter de hårda debatter som fördes under särskilt senare hälften av 1960-talet har vapenexportens andel minskat och i slutet av 1960-talet och början av 1970 talet istort sett hållit sig under 1 26. Nu kan vi åter se en ökning, och ökningen faller som jag sagt just på de stater som vi egentligen inte skulle sälja till. Det är intressant, vilket jag vill återkomma till, att svenska vapen aldrig råkat hamna på den sidan i konflikterna där det finns progressiva element. Vi säljer aldrig vapen till befrielserörelser och andra motsvarande idériktningar, utan de hamnar alltid på den andra sidan. Vad beträffar det nu aktuella fallet, Indonesien och Östra Timor, har det diskuterats vad det är för slags konflikt, och då måste man bläddra i våra bestämmelser. Det kan inte vara en inre, väpnad konflikt, eftersom varken vi eller FN erkänner Indonesiens överhöghet över Östra Timor. Där slipper man alltså lindrigt undan. Men, säger man — och det upprepas i interpellationssvaret — det är inte heller någon väpnad konflikt mellan stater. Där måste jag bli kritisk, för enligt FN-resolutionen handlar det närmast om detta. Östra Timor är inte formellt frikopplat från Portugal. Indonesien har gått in i området mot FN resolutionen, och detta har fördömts av en stor internationell opinion. Om det inte är en väpnad konflikt mellan stater, vad är det då? Jag skulle vilja ha ett mera precist svar på det; jag tycker inte att vad som står i interpellationssvaret är tillräckligt. Vi erkänner inte Östra Timor som stat, men formellt är Östra Timor fortfarande en portugisisk koloni, och då är det en internationell konflikt mellan stater, och vi bör inte sälja vapen dit om vi följer våra egna bestämmelser. Detta är vad som framgår av FN-resolutionen, såvitt jag kan förstå. För att koppla in mera av våra egna bestämmelser, så har vi detta med mänskliga rättigheter. Det framgick tydligt alldeles nyligen när man behandlade vår motion om Östra Timor att det har förekommit vad som måste betecknas som folkmord i Östra Timor, utfört av de indonesiska trupperna. Det hänvisas i debatten till olika internationella rapporter, och det torde vara ett entydigt bedömande att det förhåller sig på det här sättet. Inte heller efter den nyssnämnda bestämmelsen borde vi alltså exportera några vapen dit. Det finns en annan intressant sak i sammanhanget. Exporten av reservdelar — det kallas så; vi vet inte exakt vad det är — kom i gång 1977 på våren. Men hösten 1976 var Fretilins representant Ramos Horta här i Sverige. Enligt uppgift fick han försäkringar av regeringen att någon vapenexport inte skulle ske till Indonesien. Våren 1977 fattar regeringen beslut om vapenexport. Jag skulle vilja fråga: Vad har hänt mellan hösten 1976 och våren 1977, eftersom detta löfte uppenbarligen brutits? Man kommer inte ifrån slutsatsen att under de borgerliga regeringarnas tid — både under trepartiregeringens och den nuvarande folkpartistiska minoritetsregeringens tid — förefinns en tydlig tendens att öka vår aktivitet på vapenexportområdet. Det kan avläsas inte bara i det här fallet, utan i många andra fall. Detta anser jag är allvarligt och någonting som vi måste öka uppmärksamheten på och kontrollera bättre. Jag vill så säga några ord om uttrycket defensiva vapen, som också blivit ganska viktigt i detta sammanhang. Jag har haft saken uppe tidigare här i kammaren med förre handelsministern. Vad är defensiva vapen? Enligt min uppfattning finns inga defensiva vapen, och det vore bra om vi slapp höra detta nonsens. Ett vapen kan man använda mot en motståndare. Används det i ett offensivt syfte blir det ett offensivt vapen, men används det i försvarssyfte blir det defensivt. Luftvärnskanoner som det här är fråga om är både offensiva och defensiva vapen. Uttrycket defensiva vapen är dumt. Bofors luftvärnsautomatkanoner 40 mm och 57 mm går naturligtvis utmärkt att använda mot markmål och mot trupp. Ett av argumenten för anskaffningen av Bofors luftvärnsautomatkanon 57 mm till svenska marinen var just att den skulle kunna användas i kombinationer av luftförsvar och försvar mot markoch sjömål. Det var ett av de bakomliggande argumenten när man skaffade pjäsen. I Bofors instruktioner finns det utförliga redogörelser för hur pjäsen skall användas när man går över från luftbekämpning till markbekämpning. Det är därför nonsens och det är löjligt att säga att pjäserna inte går att använda i sådana här fall. Frågan om Iran skall jag ta upp helt kort. Det är ett typiskt exempel på vad jag sade tidigare. I Iran hade det rått lugn och ordning i många år, och vi har kunnat sälja våra vapen dit. Bofors har etablerat sig där och byggt upp fabriksenheter för kemisk framställning. I förlängningen går det naturligtvis bra att här tillverka ammunition. Nu har vi det läge vi har i Iran. Våra vapenfirmor finns där, och våra vapen finns där. Vi befinner oss alltså nu återigen i den här situationen. Vi får säkerligen anledning att återkomma till frågan om Iran. Jag vill avsluta med några frågor till handelsministern. Tycker inte handelsministern att det är besvärande att stå och hårdra de svenska exportreglerna på det sätt som här sker? Det pågår ett krig i Östra Timor, regelrätta slag utkämpas och våra vapen finns med i sammanhanget. Vad är det som sker i Östra Timor enligt den svenska regeringens bedömning? Kan det vara riktigt enligt våra regler att export får förekomma till ett så uppenbart krigsdrabbat område som detta? Jag kan inte se annat än att det är ett klart brott mot de svenska bestämmelserna. Eftersom bestämmelserna är så svåra att tillämpa och så gummiliknande som de är vill jag fråga handelsministern, om han inte anser att det är på tiden att vi på nytt får en översyn av de svenska reglerna. Det krävdes redan under förra riksmötet, och det kommer att krävas igen. Det borde på nytt vara dags att se över reglerna. Så en sista fråga. Om vi nu antar att det enligt våra regler går att sälja vapen till Östra Timor, kan vi hypotetiskt anta att Fretilins representant nästa vecka kommer och vill köpa vapen av svenska firmor. Är Hadar Cars då villig att ge exportlicens för vapen till Fretilin? Logiskt sett borde det gå alldeles utmärkt, eftersom Indonesien får köpa.

Herr talman! Även jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Bakgrunden till de frågor som ställts finns redan i interpellationens text och har också skildrats i det föregående. Alltför mycket tid behöver inte ägnas däråt. Fakta är klara och otvetydiga. Sverige säljer vapen till Indonesien. Statsrådet finner detta vara i sin ordning och fullt försvarbart. Jag finner det uppseendeväckande — ja upprörande. Regeringen följer de fastställda riktlinjerna och tänker inte göra några nytolkningar, framhålls det i svaret. Hadar Cars redogör också för riktlinjerna. Tillstånd får inte beviljas för export till ”stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt”, Jag finner, herr talman, att man i samtliga dessa tre kriterier skulle kunna finna motiv för att avbryta all vapenexport till Indonesien. Östra Timor utropades som självständig republik sedan det portugisiska kolonialväldet brutit samman. Demokratiska republiken Östra Timor invaderades strax därefter av indonesiska styrkor som gick till angrepp med den hårdhet och bestialitet som är kännemärket för den indonesiska regim som Hadar Cars nyligen har gästat. Indonesien har gått till angrepp mot Demokratiska republiken Östra Timor och får hjälp av det neutrala Sverige. Människor dödas och massakreras av den indonesiska armén som får vapenutrustning från Sverige. Det är, herr talman, ett enastående svineri. Hadar Cars försöker nu krypa bakom tillämpningsföreskrifter som säger att man vid vapenexporten måste ”skilja mellan materiel av utpräglat defensiv karaktär och krigsmateriel i övrigt”. Till stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat skall inte ens defensiv materiel kunna exporteras. I övriga fall, inkl. det fall där en stat har inre väpnade oroligheter, bör export kunna tillåtas av ”sådan materiel som inte kan utnyttjas för att påverka den föreliggande krissituationen”. Hadar Cars! Min ståndpunkt är klar: Indonesien befinner sig i väpnad konflikt med Demokratiska republiken Östra Timor. Dess befrielsefront Fretilin försvarar fortfarande republiken mot de anfallande indonesiska styrkorna. Statsrådet accepterar inte detta resonemang. Han har antagit den indone siska regimens ståndpunkt, att Östra Timor är indonesiskt territorium som man tänker behålla, alla FN-sanktioner till trots. Våra bedömningar på den punkten kommer inte att sammanfalla — det står helt klart — och däråt torde intet vara att göra. Låt oss granska handelsministerns resonemang ifrån den plattform han står på, nämligen att Östra Timor nu är en del av Indonesien. Men försvaret för vapenexporten faller lika fullt ihop, eftersom man inte får exportera till ”stat som har inre väpnade oroligheter”. Det kan väl inte vara så, att handelsministern har blivit så hjärntvättad under besöket i Indonesien att han förnekar att det pågår en kamp, att Fretilin, trots massiva bombningar och andra insatser, fortfarande håller betydande delar av republikens territorium och att massakrer och massmord har förekommit och ännu förekommer. Så sent som den 7 december i år sade folkpartisten David Wirmark att han är väl medveten om de hemskheter som händer. Är Hadar Cars omedveten om dem, eller tycker han att också det är fullt i sin ordning? Vad jag ville komma fram till är att även om man skulle använda sig av statsrådets plattform, att republiken inte existerar, så måste man landa på den andra definitionen, ”stat som har inre väpnade oroligheter”. Till sådan får export endast tillåtas av ”sådan materiel som inte kan utnyttjas för att påverka den föreliggande krissituationen”, heter det. Enligt statistiska centralbyråns redovisning av den svenska exporten till Indonesien exporterade Sverige under månaderna juni 1977-januari i år 3 ton delar till vapen för militärt bruk. Enligt samma källa gäller det delar till ”artillerivapen och utskjutningsanordningar för militärt bruk”. Skulle inte det vara vapen som kan användas ”för att påverka den föreliggande krissituationen”? I svaret sägs att man tidigare exporterat luftvärnsartilleri och att det exporttillstånd som nu gavs gäller luftvärnsmateriel. Är det materiel som inte kan användas för att, som det heter i riktlinjerna, ”påverka den föreliggande krissituationen”? Visst kan man det, säger expertis som har tillfrågats. ”Visst går det att använda luftvärnspjäser som antigerillavapen, men frågan är om det är ekonomiskt och särskilt effektivt”, uttryckte sig Göran Ditzinger på försvarets materielverk i en intervju i DN den 6 december. Jag vill fråga: När har den aspekten förhindrat krigföring och dödande i denna vår värld? När har krig varit lönsamma annat än för vissa kapitalstarka kretsar och vapenfabrikanter? När kolonialism och fascism förenar sig i kampen mot demokratiska krafter använder man de dödsbringande vapen som finns. Det finns ingen garanti för att inte svenska Boforskanoner just nu används för att massakrera civilbefolkning eller frihetskämpar på Östra Timor. Till handelsministern vill jag säga: Kryp inte bakom luddiga regler om defensiva vapen! I krig har t.o.m. den byxknapp som skall hålla upp soldatens byxor en strategisk betydelse, men här handlar det om betydligt större saker: Boforskanoner, reservdelar och enligt uppgift också vissa andra FN har så sent som i onsdags röstat igenom en FN-resolution som befäster Östra Timors rätt till oberoende och självbestämmande. Texten hade föreslagits av 13 afrikanska stater och Barbados. Den gör, heter det, ”FN:s säkerhetsråd uppmärksamt på den kritiska situationen i Östtimor”. Den resolutionen stöddes också av Sverige. Nu står handelsministern och försvarar vapenexporten till den indonesiska regim som trampar FN resolutionen på fötterna och som under de senaste åren dräpt omkring 60 000 människor på det Östra Timor som får stöd av den svenska FN-delegationen, men en kniv i ryggen av den svenska regeringen. Jag tycker att man sällan har bevittnat ett så makabert skådespel, ett sådant hyckleri. Lägg därtill att den indonesiska regimen på sitt eget territorium har dödat mer än en halv miljon — enligt andra uppgifter en miljon — människor under de mest brutala former. Där sker en kränkning av de mänskliga rättigheterna i en massomfattning som söker sin like i denna världs blodiga historia. Den indonesiska regim som Hadar Cars vill stödja, den som regeringen nu vill utveckla förbindelserna med, är en fascistisk regim med alla dess kännemärken. Jag bestrider att ens de nuvarande luddiga bestämmelserna för vapenexport kan användas som försvar för vapenexporten till Indonesien, men eftersom dessa uppenbarligen utgör den sköld man kryper bakom är det hög tid att lagstiftningen omarbetas, så att vapenexport av det här slaget omöjliggörs. Sverige är som bekant ett neutralt land, och de vapentransaktioner som nu får handelsministerns välsignelse rimmar illa med vår neutralitet. Jag hade hoppats att handelsministern möjligen skulle svara att vapenexporten till Indonesien visar att lagstiftningen måste ses över. Så blev icke fallet, och jag förmodar att det beskedet innebär att vapenexport till det fascistiska Indonesien skall fortsätta, kanske t.o.m. intensifieras, liksom att Bofors och andra vapenfabrikanter även fortsättningsvis skall få tjäna pengar på varje huvud som rullar. För Sverige och för den svenska regeringen vore det enda hederliga att man med det tillräckliga motiv som FN-resolutionen utgör satte stopp för all vapenexport till Indonesien och med all kraft understödde kravet på ett omedelbart och totalt bortdragande av alla stridskrafter från Östra Timor. Demokratiska republiken Östra Timor måste återfå chansen till fred och en demokratisk utveckling, en utveckling som avbröts i och med den indonesiska invasionen.

Herr talman! Frågan om vapenexporten är tyvärr en ofta återkommande fråga för Sveriges riksdag — tyvärr, eftersom de riktlinjer riksdagen antog 1971 hade till syfte att åstadkomma en restriktivitet. Principen är som alla vet ett generellt förbud mot att exportera krigsmateriel, varifrån vissa undantag medges. Regeringar kommer och går, men tyvärr har detta hittills bara betytt att vapenexportaffärerna allt oftare kommer upp på riksdagens bord. De tolkningar av riktlinjerna från 1971 som görs från de borgerliga regeringarnas sida kan knappast uppfattas på annat sätt än som en vilja till ökning av vapenexporten i stället för den restriktivitet och minskning som riktlinjerna förutsatte. Uppenbart är att en skärpning och en översyn av reglerna skyndsamt måste till. Senast i mars i år förutskickade utrikesutskottets ledamöter att frågan skulle tas upp till diskussion. Jag har ställt två frågor till utrikesministern, och jag konstaterar att det är handelsministern som svarar. Jag beklagar att utrikesministern ändrat sig och sitt besked för en vecka sedan, som innebar att han själv skulle svara för de underliga uttalanden han gjort i pressen. Dessa uttalanden har naturligt nog väckt ganska stor uppmärksamhet. Jag citerar ur Dagens Nyheter från den 6 december: ”Boforskanonerna är defensiv luftvärnsmateriel, hävdar utrikesminister Hans Blix. De svenska reglerna tillåter export av sådan materiel också till länder som har inre konflikter. Sverige kommer ändå att fortsätta med sitt stöd i FN till befrielserörelsen Fretilin på Östra Timor.” Nu säger handelsministern i sitt svar: ”Till stater som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat skall inte ens defensiv materiel kunna exporteras. I de övriga fallen, inkl. det fall att en stat har inre väpnade oroligheter, bör enligt riktlinjerna export kunna tillåtas av ”sådan materiel som inte kan utnyttjas för att påverka den föreliggande krissituationen”. Det var dessa riktlinjer och ingenting annat som utrikesministern åberopade.” Hur naiv får man egentligen vara — ”sådan materiel som inte kan utnyttjas för att påverka den föreliggande krissituationen”? Regeringens eget livoch husorgan, Expressen, slår till ganska ordentligt den 7 december under rubriken ”Blix — du pratar strunt om Sveriges vapenaffärer”. I den artikeln finner man ganska intressanta uttalanden dels av en av landets bästa experter på vapenhandel, Signe Landgren-Bäckström vid SIPRI, dels av amiral Ulf Reinius, f. d. nedrustningsexpert i FN. Om den officiella motiveringen att luftvärnskanoner inte kan användas mot gerillan säger Signe Landgren-Bäckström: ” Att kalla vapen för defensiva är ett sätt att lura allmänheten och kanske också riksdagen. —-—- Det finns inga defensiva vapen.” I bl.a. Bofors annonser i internationella facktidskrifter, har det skrivits att Bofors luftvärnskanoner har ”all purpose capability”, dvs. god verkan även vid skjutning på annat än flygplan. Ulf Reinius kommentar är denna: ”Indonesierna vore väl dumma om de inte använde sina Boforskanoner om gerillan kommer inom skotthåll ———. Den 40 mm:s kanon de troligen köpt är idealisk för små mål till sjöss.” Men låt oss granska vad utrikesutskottet och riksdagen har uttalat när det gäller de här delarna av riktlinjerna. Utrikesutskottet anförde bl.a. följande: ”I fråga om andra stater måste från fall till fall bedömas om de utrikesoch neutralitetspolitiska skälen har så ringa vikt att export bör tillåtas.

Så vidlyftigt har riksdagen naturligtvis inte uttalat sig. En grundläggande princip när man diskuterade riktlinjerna 1971 var just detta att export inte borde förekomma till orosområden. Departementschefen sade vid det tillfället att det är klart att tillämpningen kan komma att innebära svåra bedömningsproblem. Det kan ske förändringar av det politiska läget inom en viss stat eller inom en viss grupp av stater, och förändringarna kan ske mycket snabbt. Därför är det viktigt att man är mycket restriktiv. Förändringar som kan inträffa kan alltså försvåra bedömningen. Enligt departementschefens uppfattning talade detta för en mycket större restriktivitet än vad som dittills hade tillämpats vid prövningen av frågan till vilka länder som vapen skall få exporteras. I sitt svar säger handelsministern vidare något som man uppenbarligen måste sätta ett stort frågetecken för, och jag undrar vad som där egentligen menas. Det gäller följande uttalande. ”Det kan diskuteras huruvida en situation av det slag jag nu beskrivit bör ses som ”inre väpnade oroligheter, eller en situation i vilken mänskliga rättigheter undertrycks.

Det kan ju vara intressant att se på vad utrikesutskottet och riksdagen 1971 sade när det gällde frågan om undertryckandet av mänskliga rättigheter: ”Det som vid prövningen av tillståndsfrågan i dessa fall måste beaktas är huruvida det i vederbörande mottagarland förekommer systematiskt undertryckande av mänskliga rättigheter i FN-deklarationens mening och huruvida svensk krigsmateriel kan komma att utnyttjas i sådana sammanhang.

Om det inte förekommer något som helst förtryck förstår jag inte vad det är vi reagerar mot i FN i detta sammanhang. Handelsministern framhåller i sitt svar att det inte finns något hinder för export av reservdelar annat än beslut av FN:s säkerhetsråd eller folkrättsliga regler. Han anför vidare att luftvärn i gällande riktlinjer angivits såsom defensiv materiel och att materielen i fråga inte kunde förväntas påverka situationen på Östra Timor. På nytt vill jag bara åberopa att denna materiel med all säkerhet såvitt vi kan bedöma med någorlunda trovärdighet och med ledning av vad experter uppgivit i pressen kan komma att påverka situationen på Östra Timor.

Det kan inte tolkas på annat sätt än ett tydligt dubbelagerande från Sveriges sida. Min fråga är: Uppluckrar inte ett sådant dubbelagerande Sveriges utrikespolitiska anseende ganska allvarligt? För det tredje: Nu finns det i svaret ett halvt uttalande, som möjligen skulle kunna tolkas positivt, nämligen att man inte haft för avsikt att ändra riktlinjerna i uppluckrande syfte. Om detta inte är regeringens avsikt, är regeringen då beredd att medverka till att klarare och entydigare riktlinjer fastläggs som skärper kraven för export av vapen i just sådana här situationer?

Herr talman!

Jag har inte anledning att ifrågasätta den bedömningen. Vidare sägs att inte ens defensiva vapen bör kunna exporteras till stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat. I övrigt bör emellertid, fortfarande enligt riktlinjerna, export av sådan materiel som inte kan utnyttjas för att påverka den föreliggande krissituationen kunna tillåtas. Enligt föreliggande uppgifter om situationen på Östra Timor torde luftvärnsartilleri av ekonomiska och tekniska skäl inte komma till användning. Regeringen följer av riksdagen fastställda principer, som talar om vapen av defensiv karaktär. Oswald Söderqvist och Alf Lövenborg anser att man inte skall göra någon skillnad. Självklart har emellertid regeringen trots vad herrar Söderqvist och Lövenborg säger ingenting annat att göra än att följa vad riksdagen sagt, och det gör den också. Oswald Söderqvist frågade mig om vi var beredda att sälja vapen också till Fretilin. Det finns ett avsnitt om det i riktlinjerna. Det är tänkt framför allt som ett förbud mot intervention i en annan stat, dvs. förbud mot försäljning till motståndsrörelse. Avsnittet avslutas med ett uttalande att endast etablerade stater och av Sverige erkända regeringar skall kunna vara köpare. Eftersom Östra Timor inte är en av någon erkänd stat och Fretilin icke är en av någon erkänd regering är svaret på frågan nej. Alf Lövenborg frågade efter regeringens uppfattning om Indonesiens åtgärder i fråga om Östra Timor. På den frågan vill jag svara att den svenska regeringen gett uttryck för sin uppfattning i Förenta nationerna, alldeles klart och otvetydigt. Det väsentliga här är frågan om den svenska krigsmaterielexport som förekommit står i överensstämmelse med gällande riktlinjer. Den export som ägt rum medges av riktlinjerna oavsett hur man vill beteckna situationen på Östra Timor. Vad regeringen i det här sammanhanget konstaterat är att situationen på Östra Timor inte kan betecknas som krig. Av riktlinjerna framgår att hinder mot export av defensiv materiel till stat som har inre väpnade oroligheter föreligger endast om materielen kan utnyttjas för att påverka den föreliggande krissituationen. Det är min uppfattning att den materiel som levererats inte kan användas på det sättet, och därmed blir också frågan om hur situationen på Östra Timor skall betcknas i det här sammanhanget inte relevant. Vi kan emellertid konstatera att det här inte rör sig om krigföring mellan två stater. Hade så varit fallet skulle nämligen enligt riktlinjerna inte ens export av defensiv materiel kunnat äga rum. Till Alf Lövenborg vill jag säga att några nya ansökningar om utförsel av krigsmateriel till Indonesien inte föreligger. Det finns ingen anledning för mig att göra uttalanden om regeringens framtida ställningstagande på grund av den hypotetiska situationen att nya ansökningar skulle bli aktuella. Jag erinrar emellertid om vad jag tidigare sagt om att tillämpningen av reglerna för vapenexport bör vara restriktiv. Beträffande trenden i krigsmaterielexporten är det alldeles uppenbart att det i kammaren råder en betydande missuppfattning om denna. Ökningen av krigsmaterielexporten har i allt väsentligt gått till Norden och andra länder i Västeuropa samt till den handfull länder utanför Europa som traditionellt har mottagit leverans av krigsmateriel. Inga nya länder har således tillkommit för svensk vapenexport och när det gäller Sveriges totala export är andelen exporterade vapen oförändrad. Det finns alltså ingen anledning att hävda att det skulle ha skett någon förändring vare sig när det gäller tolkningen av riktlinjerna eller när det gäller den restriktiva synen på medgivande av leveranser av krigsmateriel. Utrikesutskottet har nästa år att behandla en motion om dessa bestämmelser. Riksdagen kommer alltså att ges möjlighet att då ta ställning till om den vill göra några ändringar i riktlinjerna. Jag har ingen anledning att här föregripa riksdagens uppfattning och riksdagens beslut i det avseendet.

Herr talman! Handelsministern anklagar mig för ambivalens och säger att jag dels hänvisar till våra regler för vapenexport, dels underkänner dem. Ja, visst gör jag det, det är klart! Jag tycker inte att de är bra. Jag tycker att de är dåliga, men nu finns de där. Men skall man tala om min ambivalens, vad skall man då säga om handelsministerns och om regeringens ambivalens? Ni tycker ju att reglerna är bra — men ändå bryter ni ju mot dem. Det är den verkliga inkonsekvensen i det här sammanhanget. Både jag och andra här har kritiserat passusen i reglerna om defensiva vapen, för att nu kortfattat ta upp den frågan. Det är alldeles tydligt att de reglerna inte håller. Det är en passus som borde strykas. Det finns ingen, vare sig någon expert eller någon annan, som kan påstå att ett vapen är utpräglat defensivt. Den passusen är en gummiparagraf, som man har satt in därför att man skall kunna sälja vapen, vilket man egentligen inte skulle få göra med våra höga moraliska ambitioner. Det är där vår kritik riktar sig mot de här bestämmelserna. Men samtidigt har vi i vänsterpartiet kommunisterna i åratal — under hela efterkrigstiden — kämpat för att reglerna för svensk vapenexport skall preciseras, förbättras och skärpas. En sådan tydlig skärpning åstadkoms också i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet, manifesterad i beslutet 1971; det är alldeles klart. Självfallet håller jag alltså på bestämmelserna samtidigt som jag kritiserar det i dem som jag tycker är dåligt. Sedan är det alldeles klart att handelsministern här har blivit utsedd att försvara en omöjlig sak. Det är helt omöjligt att hävda att vi kan exportera vapen — vare sig vi försöker med defensiva karakteristika eller annat — till ett sådant område som Östra Timor; där pågår ett krig. Ingen kan slingra sig undan det faktum att det är en konflikt där som kräver offer varenda dag, och det finns flera punkter i våra förkättrade bestämmelser som — oavsett om man godkänner dem eller inte — omöjliggör den exporten. Ingenting av vad handelsministern har sagt, vare sig i det ursprungliga svaret eller i repliken här, motsäger detta tydliga och klara faktum. Jag förstår inte heller hur handelsministern nu i den här repliken om igen kan stiga upp och säga att det inte pågår något krig på Östra Timor. Det är ju naivt. Vi vet att de slåss där. Beträffande ökningen sade Hadar Cars att den ligger kvar på samma procenttal, men om vi ser på det enskilda fallet Östra Timor, finner vi en tydlig ökning av vår vapenexport dit, fastän handelsministern sade här att en ökning endast har skett till nordiska och västeuropeiska länder. Men under 1977 exporterades till Indonesien delar till vapen och hela vapen för nära 1 milj.kr., och i början på 1978 — under de första månaderna bara — för 1,5 milj.kr. Detta måste vara en ökning, och en kraftig sådan. Där har vi alltså en tydlig ökning under den här tvåårsperioden. Det kunde vara intressant att få en redogörelse för hur den skall förklaras. Hur man än vänder på frågan tycker jag att regeringen sitter i klistret. Det kunde vara intressant — eftersom vi har en folkpartiregering —att ta upp litet grand av folkpartiets tidigare ställningstagande i de här frågorna, speciellt under 1960-talet. Tala t.ex. med förre folkpartiledaren, Per Ahlmark, som bl.a. förde en mycket häftig och hätsk debatt på 1960-talet om vapenexport till Portugals kolonier! Han använde då samma argument som vi använder nu. Men när folkpartisterna kommer i regeringsställning faller den moraliska kappan snabbt till marken, då är man beredd att ställa upp på vapenexportörernas och de stora svenska finansintressenas villkor och låta vapen gå ut även i sådana fall som man tidigare hårt bekämpat och gått emot. Det är väl dubbelmoral om något.

Herr talman! Handelsministern vill hänga upp sitt försvar på det formella resonemanget huruvida Östra Timor är en stat eller ej. Därom kan man diskutera och ha skilda meningar. Våra uppfattningar är olika. Men detta är inte huvudsaken. Huvudsaken är om vi skall tillåta export av vapen, som vi på goda grunder kan misstänka används till mordoperationer av det slag som nu sker på Östra Timor. Argumentet att det inte pågår något krig där är orimligt. Jag har färska uppgifter från representanter för Fretilin om att ett bittert krig pågår, och det erkänner även de flesta. Nu säger handelsministern att några nya ansökningar om vapenexport inte föreligger. Men han vill inte ge något som helst besked om han kommer att tillåta några nya vapenaffärer med Indonesien. Jag tycker det är oroväckande. Hadar Cars finner ingen motsättning i att Sverige i FN uttalar sin solidaritet med det kämpande folket på Östra Timor samtidigt som Sverige levererar vapen till den fascistregim som systematiskt håller på att ha ihjäl dem. Det är verkligen dubbelmoral. Statsrådet håller också fast vid att vapenleveranserna inte strider mot nu gällande regler. Jag hävdar attt.o.m. de dåliga regler som nu finns borde vara argument för att stoppa vapenleveranserna. Sedan är det frågan om defensiva vapen. Det är en annan del av det bräckliga försvaret. Statsrådet har sin tolkning, och den håller han fast vid trots att dett.o.m. för en lekman måste stå klart att man kan sänka pipan på en luftvärnskanon och skjuta på annat än flygplan. Men jag skulle vilja vända på frågan: Vad är det som hindrar regeringen från att göra en annan tolkning, som säger att vi inte utfärdar några dispenser därför att det finns risk att vapnen kan användas i den konflikt som pågår? Det är regeringen som beslutar om sådana saker. Hindret för regeringen att uppträda på annat sätt kan inte, som jag ser det, vara annat än att Bofors tjänar pengar på affärerna, att kretsar som är intimt lierade med folkpartiet ser profiten framför ögonen och inte morden, massakern och lidandena som åstadkoms av den regim man vill göra affärer med. Jag betraktar frågan om den svenska vapenexporten med stor oro. Inte minst efter tillkomsten av folkpartiregeringen, som i sina led har personer som är intimt lierade med det militärindustriella komplexet. Mera vapenexport innebär ökade förtjänster. Det brukar heta att pengar inte luktar, men nog luktar affärerna med Indonesien illa. Statsrådet har nyligen återkommit från Indonesien. I sitt följe hade statsrådet en stor delegation svenska affärsmän. Där fanns också folk från förenade fabriksverken och industrin som spred upplysning om krigsmaterieltillverkning och liknande. Jag var inte med på den här resan och kan självfallet inte uttala mig om vad som hände. Med oro måste man fråga om det här besöket innebär att vapenexporten inte bara skall fortsätta utan t.o.m. intensifieras. I delegationen fanns ju företag representerade som arbetar med vapenframställning, direkt eller indirekt, och därför har intresse av vapenexport. När man känner till folkpartiets band med storfinansen och dess lyhördhet för propåer från samma kretsar kan man kanske få ställa denna konkreta fråga: Innebär det här besöket att man har bäddat för fortsatt och kanske också utvidgad vapenexport till Indonesien?

Herr talman! Det finns skäl att på nytt ta upp frågan om definitionen ”defensiva vapen”. Det är inte så som utrikesministern har uttryckt det i Dagens Nyheter, att export av defensiv materiel är tillåten enligt den svenska lagstiftningen. I propositionen 1971:146 står det några mycket viktiga ord som regeringen emellertid har rolkat på ett sådant sätt att det skapat en enorm oro hos många av oss. Det är följande rader: ”Vid tillämpningen av dessa regler bör man dock skilja mellan materiel av utpräglat defensiv karaktär och krigsmateriel i övrigt. De allmänna utrikespolitiska skälen mot krigsmaterielexport har, som jag tidigare anfört, inte samma tyngd i fråga om defensiva vapen.” Som exempel kan då nämnas kustartilleri och luftvärnsmateriel. Att exporten inte har samma tyngd är inte riktigt detsamma som att den är helt tillåten. Vad det är fråga om även för defensiva vapen är att man från fall till fall måste bedöma om man kan skicka vapen eller ej. Det är alltså inte tillåtet enligt riksdagens beslut 1971 att fritt exportera defensiva vapen. Uttrycket defensiva vapen är mycket vanskligt, och det kan vara svårt att hitta en skarp skiljelinje mellan defensiva och andra vapen. Därför är just den definitionen en av de bitar som måste tas bort i samband med en översyn av exportreglerna. En annan bit som är väldigt vansklig är den som handlar om mottagarländerna. I det fallet försätts man också i en besvärlig situation, när nya händelser inträffar. Självfallet är det viktigt att man hittar en klar definition som hindrar Sverige från att få sitt rykte skamfilat genom att vårt land, såsom i det här fallet, samtidigt som det stöder en befrielsekamp på Östra Timor — det har Sverige gjort i flera år och vänt sig mot invaderingen av de indonesiska trupperna — ändå tillåter export av vapen till de indonesiska trupperna. Vi vet ju bl.a. genom uppgifter från Signe Landgren-Bäckström och Ulf Reinius att dessa vapen kommer att användas mot gerillan. Folkpartiregeringen vill inte göra något uttalande och därigenom föregripa riksdagens diskussion i januari månad, säger handelsministern. Jag frågade vilken uppfattning man hade och om man var beredd att skärpa reglerna för vapenexport. Det återstår då för mig inget annat än att säga att folkpartiregeringen måste dömas efter sitt agerande, och det är sällsynt dubiöst: å ena sidan stöd för befrielsekampen, å andra sidan fortsatt tillåtelse av vapenexport till de indonesiska ockupanterna man fördömer och därtill till ett område där inre väpnade oroligheter uppenbarligen pågår. Att inre väpnade oroligheter pågår har regeringen själv skrivit under på via stöd i FN till befrielsekampen på Östra Timor. Det finns skäl att fråga sig vad den folkpartistiska regeringen egentligen vill för framtiden. Vad är det man försöker förutskicka, när man talar om att ”det kan diskuteras huruvida inre väpnade oroligheter pågår eller om det föreligger en situation där mänskliga rättigheter undertrycks”? Riksdagen har för sin del varit mycket klar i sin definition av vad man menar med en situation där de mänskliga rättigheterna undertrycks. ”Förtryck av detta slag mot individer eller folkgrupp i förening med frihetsberövande och användning av väpnade enheter för att upprätthålla ordning torde vara den typiska situation som avses med detta kriterium”, sade riksdagen 1971. Står den folkpartistiska regeringen fast vid detta? I så fall måste den ändra sitt påstående om att det inte råder en sådan situation på Östra Timor. Visst finns det ett förtryck, både mot individer och mot folkgrupp. Förtrycket utövas av de indonesiska trupperna, och den svenska regeringen har i FN vänt sig emot detta. Det är på sin plats att kräva av varje regering att den aktivt granskar och rättar till de misstag som skett. Det är oerhört viktigt för Sveriges utrikespolitiska anseende att det inte blir skamfilat på detta sätt. Jag utgår från och räknar med att den regering som nu sitter aktivt kommer att bidra till att förändra riktlinjerna för vapenexportlagen. I annat fall måste riksdagen på nytt ta upp denna och ställa krav på en sådan förändring. Vi kan faktiskt inte räkna med att bli trodda av det internationella samfundet om vi å ena sidan fördömer en väpnad kamp som vi å andra sidan själva bidrar till.

Herr talman! Herr Söderqvist är helt oförhindrad att kräva ändring i gällande av riksdagen angivna regler för vapenexport. Regeringen å sin sida är däremot skyldig att tillämpa dem — och gör det också. I riktlinjerna görs en klar skillnad mellan defensiv materiel och övrig krigsmateriel. Det är min och den liberala regeringens bestämda uppfattning att reglerna skall tillämpas restriktivt. Till herr Lövenborg vill jag säga några ord angående min resa till Indonesien. Den snabba ekonomiska utvecklingen i Indonesien under senare år har följts med intresse av svenskt näringsliv. Redan för ett år sedan började planerna på ett industridelegationsbesök att ta form. Min företrädare Staffan Burenstam Linder hade tidigare i år accepterat att leda en delegationsresa till Indonesien. I början av december reste alltså en industridelegation under min ledning till Djakarta. 15 företagsrepresentanter deltog i resan. Syftet med resan var att stödja svenska företag i deras exportansträngningar. Arbetet med en ny indonesisk femårsplan håller just nu på att slutföras. De ekonomiska utvecklingsansträngningarna under den kommande femårsperioden skall främst omfatta investeringar i fysisk och social infrastruktur, dvs. områden som ligger väl till för svenska leverantörer. Det var därför av stor vikt att svenska företag nu gavs tillfälle att göra sig informerade om utvecklingsplanerna och samtidigt presentera sitt kunnande och sina produkter hos de indonesiska planeringsmyndigheterna. Vid mina officiella kontakter framhöll jag bl.a. svenska företags intresse av att delta i projekt och leveranser rörande kraftproduktion, kommunikationer, inkl. telekommunikationer, och hamnar samt leveranser av fartyg, skogsprodukter samt utrustning med avseende på flygtrafikledning för den nya flygplats som håller på att byggas. Frågan om leveranser på krigsmaterielområdet berördes inte. Det har inte heller kommit till min kännedom att sådana diskussioner förekom mellan enskilda företagsrepresentanter och indonesiska myndigheter. Som exempel kan nämnas att Boforsgruppens representant i industridelegationen, från AB Bofors-Nohab, efter vad som sagts mig enbart förde sonderande samtal om möjligheten till export av dieselmotorer. Jag vill erinra om, fru Maj Britt Theorin, att besluten om vapenexport till Indonesien fattades av den tidigare socialdemokratiska regeringen och att de förhållanden som inträdde i Indonesien efter regeringen Suhartos maktövertagande 1965 av den dåvarande regeringen och dess handelsminister inte ansågs utgöra hinder för fortsatta vapenleveranser. När det gäller översynen av reglerna för krigsmaterielexport angav jag, fru Theorin, att jag inte i dag har anledning föregå utskottets och riksdagens handläggning av ärendet. Däremot är reglerna förvisso en fråga som regeringen och folkpartiet har synpunkter på. Fru Theorin behöver inte alls vara orolig för att inte vår uppfattning i dessa avseenden kommer att komma till klart uttryck.
Herr talman! Ja, det låter något det, när handelsministern stiger upp och säger att den liberala regeringen tänker följa reglerna och tillämpa dem enligt de bestämmelser som varit tidigare. Jag tycker att den liberala regeringen bordeblygas för sitt agerande i det här sammanhanget, särskilt med tanke på det ställningstagande och de debatter som jag hänvisade till i mitt förra anförande, där ledande folkpartister uttalade sig i den här frågan. Det stämmer inte. Man kan säga att den förra borgerliga trepartiregeringen och dess handelsminister gjorde en dumhet när den tillät den här exporten till Indonesien. Det borde man inte ha gjort. Men varför då stå upp och försvara denna export när det är alldeles klart att den utgör ett brott mot reglerna? Handelsministern kommer ideligen i en knipa och kan inte på något sätt försvara denna export. Det föder tanken att man verkligen har funderingar på att fortsätta med denna hantering, vilket gör det hela än mera otrevligt. Med tanke på handelsdelegationen och dess sammansättning ställer jag frågan: Hur naiv får man vara? — om man tror att Bofors sitter och underhandlar om att sälja dieselmotorer; det är faktiskt inte detta företags huvudsakliga artikel. Det blir då ett ganska dåligt argument, för det är fråga om att stoppa denna export och inte försvara den.

Herr talman! Först och främst vill jag säga — jag glömde det förra gången — att det är uppenbart att vapenexporten har ökat. Det gav den förre handelsministern besked om i mars månad här i riksdagen. Från 1974 till 1977 har utförseltillstånden uppgått till 586, 523, 749 och 815 milj.kr. Jag kan inte se detta såsom något annat än en ökning av tillstånden för vapenexport och därmed en viljeinriktning som den folkpartistiska regeringen uppenbarligen nu delar med den förre handelsministern. Så försöker då handelsministern ta sig ur detta verkligen moraliska och svårhanterliga dilemma: dels att ge stöd i FN för Östra Timors självbestämmande och rätt till oberoende samt för det legitima i dess kamp för att förverkliga denna rätt, dels att samtidigt leverera vapen som används för att undertrycka denna kamp och denna rätt. I Expressen kan vi läsa: ”Utrikesoch handelsministrarna pratar strunt. Självklart kommer Boforskanoner i Indonesien att användas mot gerillan.” Nu försöker den folkpartistiska regeringen att komma ur sitt dilemma genom att formalistiskt hänvisa till sin tolkning att man får lov att exportera defensiva vapen utan restriktioner, vilket jag i tidigare inlägg har visat att man uppenbart inte får. De utrikespolitiska och neutralitetspolitiska skälen har mindre tyngd, när det gäller defensiva vapen, står det i riksdagens beslut från 1971, inte att man får exportera defensiva vapen fritt. Vidare försöker man komma ur dilemmat genom att säga att det inte föreligger någon inre väpnad konflikt eller, som man uttrycker det, en situation i vilken mänskliga rättigheter undertrycks — också ett mycket underligt uttalande, eftersom regeringen själv tidigare i FN har sagt att en sådan situation föreligger. Skall det vara befrielserörelsen Fretilins uppgift att inför den svenska regeringen och riksdagen bevisa att det är Boforsmateriel som används mot befrielserörelsen? Eller skall vi möjligen kunna tänka oss använda vårt eget sunda förnuft och omdöme och ta intryck av vad såväl våra nedrustningsexperter som våra vapenexportexperter på SIPRI har klargjort för oss? Dessa luftvärnsvapen är fullt användbara i Östra Timor och kommer att användas där. Det är verkligen moraliskt uppluckrande för Sveriges anseende i utrikespolitiska frågor att vi uppvisar ett sådant dubbelbeteende från svensk sida. Sveriges riksdag har vid mängder av tillfällen diskuterat den svenska vapenexporten. 1971 var avsikten att skapa regler som skulle åstadkomma restriktivitet i vapenexporten. Vi har uppenbart inte lyckats skapa några sådana bra regler. Jag kräver inte att den folkpartistiska regeringen på några veckor skall ha ett förslag klart. Vad jag frågade efter var naturligtvis folkpartiets ståndpunkt, om folkpartiet har samma uppfattning som den förre moderate handelsministern, nämligen inga som helst betänkligheter mot vapenexporten, eller om man har betänkligheter och vad man i så fall är beredd att göra. Folkpartiregeringens agerande visar inte på att man har någon vilja till restriktiva åtgärder. Det är tyvärr med ledning av folkpartiets agerande som vår dom måste falla, när vi nu inte kan få veta av handelsministern vilka avsikter regeringen har. Eftersom det inte räcker med de definitioner som Sveriges riksdag har fastlagt och de klarlägganden som vi har fått fram i debatten här, kvarstår min fråga: Är det befrielserörelsens sak att bevisa för Sveriges riksdags ledamöter att just Boforskanoner används mot befrielserörelsen?
Herr talman! Då jag i mina tidigare inlägg redan har behandlat de synpunkter och besvarat de frågor som framförts till mig i den senaste replikomgången, ser jag ingen anledning att uppta kammarens tid ytterligare.
Herr talman! Handelsministern föredrar nu att avsluta denna debatt, och det kanske är bäst. Men jag vill trots allt göra några anmärkningar. Det har ingen särskild betydelse för handelsministern i detta sammanhang att man antar en FN-resolution om solidaritet och samtidigt säljer vapen till Indonesien. Jag tycker att det är en så gåtfull enögdhet att den bara kan förklaras med det profittänkande som genomsyrar de kretsar som bär upp det nuvarande regeringspartiet. Det som sker på Östra Timor är ju en stor tragedi. Den har väckt världens uppmärksamhet och avsky mot den indonesiska regimen. Det hade varit på sin plats att den svenska regeringen oreserverat hade ställt sig på de överfallnas sida i den kamp som pågår, bl.a. genom att skära av all vapenexport till Indonesien. Hadar Cars och regeringen föredrar i stället att i praktiken solidarisera sig med fascistregimen i Indonesien och dödens köpmän på hemmaplan. Det är, tycker jag, beklämmande.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har den 29 november frågat statsministern vad regeringen anser om USA:s försök att styra svensk export och vilka åtgärder den avser vidta för att säkra Sveriges självständighet i handelspolitiken. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Alf Lövenborg har i en interpellation den 30 november ställt tre frågor rörande Sveriges handel med de socialistiska länderna och USA:s påstådda försök att styra svensk handelspolitik: 1. Är handelsministern överens med mig om att Sverige har ett starkt intresse av ökad handel med de socialistiska länderna? 2. Är uppgifterna om USA:s försök att styra svensk handelspolitik riktiga? 3. Vilka åtgärder ämnar statsrådet i så fall vidta för att markera Sveriges självständighet och göra slut på USA:s embargopolitik? Jag avser att besvara interpellationen och frågan i ett sammanhang. Det har varit en traditionell svensk politik att främja Sveriges handel med de socialistiska länderna. Den svenska synen på denna handel framfördes senast av dåvarande handelsministern Staffan Burenstam Linder den 10 februari 1978 i ett svar på en interpellation av Carl-Henrik Hermansson i vilket han underströk Sveriges starka intresse av en vidgad handel med de socialistiska länderna och framhöll de ansträngningar som görs för att främja en sådan utveckling. Svaret på Alf Lövenborgs första fråga är alltså ja: Svenska regeringen har ett intresse att öka handeln med de socialistiska länderna. Vi har också vidtagit ett flertal åtgärder i detta syfte. Vad gäller de av interpellanten och frågeställaren påstådda försöken av USA att styra svensk utrikeshandel vill jag anföra följande: USA har sedan 1947 tillämpat kontroll av exporten av vissa varor huvudsakligen gentemot socialistiska stater. Total handelsbojkott har man f. n. i förhållande till Cuba, Campuchea, Nordkorea och Vietnam. Exporten till övriga stater är reglerad i ”Export Administration Act” av 1969. Export Administration Act ger presidenten behörighet att kontrollera export av amerikanska varor och tekniska data i syfte att garantera nationell säkerhet, att bedriva en konsekvent utrikespolitik samt att avhjälpa försörjningsproblem. Till ”Export Administration Act” är fogad en särskild varulista. Om en viss produkt är upptagen på denna lista, krävs exporttillstånd. Denna lagstiftning innebär bl.a. att säljaren eller licensgivaren i Förenta staterna måste föreskriva presumtiva utländska kunder att inte reexportera den amerikanska utrustningen eller exportera produkter, i vilka sådan utrustning ingår, till socialistiska stater utan tillstånd från vederbörande amerikanska myndighet. På amerikanskt initiativ träffade vidare ett antal länder i slutet av 1949 en överenskommelse om samarbete för att begränsa exporten av vissa varor till socialistländerna. Samarbetet administreras av en koordinerande kommitté vanligen kallad COCOM. COCOM-gruppen omfattar NATO-staterna utom Island samt Japan. COCOM-systemet innebär i princip att varje avtalsbundet land åtar sig att införa och tillämpa lagstiftning rörande exportkontroll samt att kontinuerligt samråda med övriga COCOM-länder i dessa frågor. Det finns alltså ett unilateralt amerikanskt system med en lista och ett multilateralt — COCOM = med sin särskilda lista. Sverige har inte gjort några åtaganden att tillämpa COCOM-systemet eller att följa de amerikanska reglerna. En effekt av dessa regler är emellertid att svenska företag i sina kontrakt och licensarrangemang med parter i USA eller andra COCOMS-stater kan åläggas göra vissa åtaganden. Till följd av den amerikanska embargopolitiken måste de berörda svenska exportföretagen göra en avvägning mellan kravet att endera göra utfästelser till USA rörande villkoren för reexport av amerikansk utrustning eller teknologi eller att avstå från att begagna sådan med risk att hamna på efterkälken gentemot sina utländska konkurrenter. Huruvida företaget finner det förenligt med sina intressen att ingå avtal grundas på en kommersiell bedömning som regeringen ej har anledning att ta ställning till. Har avtal av detta slag en gång ingåtts måste det givetvis uppfyllas. Motsatsen skulle kunna få negativa konsekvenser inte bara för det berörda företaget utan också för andra svenska företag, liksom för teknologiutbytet i allmänhet med de berörda länderna. Regeringen motsätter sig emellertid med skärpa varje framstöt från andra länders sida om att tillämpa restriktivitet vad gäller svensk export av varor och teknologi som är utvecklad i Sverige. I sådana fall kan inga utländska begränsningar accepteras. Slutligen vill jag framhålla att en grundläggande princip för vår svenska handelspolitik är att bedriva handel med alla länder. Det enda fall där Sverige är berett att införa ett handelsembargo gäller om beslut härom fattas av FN:s säkerhetsråd såsom fallet är med Rhodesia. Tankegångarna bakom den amerikanska embargopolitiken gentemot de socialistiska länderna vad avser civila varor är helt främmande för den svenska regeringen. En fri världshandel är en oundgänglig förutsättning för en global ekonomisk utveckling och ett viktigt element för att främja relationerna mellan länder med olika samhällssystem. Också med utgångspunkt i de mål som embargopolitiken gentemot de socialistiska länderna syftar till att uppnå synes dess verkan vara högst tvivelaktig. Sveriges möjligheter att påverka USA vad avser handelsembargot är emellertid inte stora. Embargopolitiken är en fråga som är livligt omdebatterad också i USA, och det är vår förhoppning att de argument mot systemet som framförs från berörda parter såväl inom som utom USA på längre sikt kan stimulera till ett amerikanskt nytänkande.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min interpellation. Handelsministern framhåller att det har varit traditionell svensk politik att öka handeln med de socialistiska länderna. Jag tycker att det är att ta till en smula, eller också har handelsministern inte riktigt läst på. Visserligen var Sverige ett av de första kapitalistiska länder som inledde handelsförbindelser med den unga sovjetstaten, men det innebär knappast att man därefter och oavbrutet främjade handeln mellan vårt land och de socialistiska länderna. Jag förmodar att statsrådet har läst Gunnar Adler-Karlssons bok om de energiska påtryckningarna från främst amerikansk sida för att få Sverige att minska sitt handelsutbyte i dessa riktningar, vilka framgångar detta gav och de skamliga eftergifterna från svenska myndigheters och företags sida. När folkpartisten och EEC-agitatorn Hadar Cars skriver att det har varit traditionell svensk politik att främja Sveriges handel med socialismens länder, så låter det en smula ihåligt. Satsen är både historiskt felaktig och en spekulation i glömska. Men borgerlighetens handelspolitik har inte och får inte falla i glömska. Jag tycker att det är på sin plats att rätta handelsministern på den här punkten. Politiskt orienterade människor har lika litet som historikerna glömt den kampanj som inte minst folkpartiet drev mot kreditavtalet med Sovjetunionen och mot dess upphovsman, den dåvarande handelsministern Gunnar Myrdal, i dag hyllad och skamligt utnyttjad av samma borgerlighet. Folkpartiets inkl. ”halmhattarnas” agitation för svenskt medlemskap i EG hade samma politiska syfte, nämligen att isolera vårt land från de socialistiska staterna och från handeln med dem. Då handlade det inte om världshandeln, tvärtom. Mr EEC, Walter Hallstein, talade i klartext när han inför ett studentforum i USA sade ungefär följande: Vi driver inte handel, vi gör politik. Så mycket om traditionerna. Om folkpartiet och Hadar Cars i 1978 års upplaga har kommit till en annan och bättre uppfattning om politiken och handelspolitiken, så vill jag hälsa det med tillfredsställelse. Men för att man skall bli trovärdig på den punkten fordras ju bevis och handling. Nu är det ett faktum att Sverige inte utnyttjat alla möjligheter till ökat handelsutbyte. Handelsblockad fick Sverige att avstå från order på järnmalm för några decennier sedan, och jag hävdar att man grovt nonchalerat möjligheterna till stora inköp av naturgas långt in på senare tid. Det kan man inte skylla den nuvarande regeringen och den nuvarande handelsministern för, det är jag medveten om. Det är ett ansvar som bör delas av flera. Detta sagt bara som en kommentar till påståendet att det skulle vara en traditionell svensk politik att främja Sveriges handel med de socialistiska länderna. Jag vill emellertid med tillfredsställelse hälsa handelsministerns otvetydiga ja på frågan om det är ett intresse att öka Sveriges handel med de socialistiska länderna. Dock vill jag i sammanhanget säga att Sveriges handel med de socialistiska länderna är oproportionerligt liten. Början på 1970-talet ingav stora förhoppningar. Under 1970-talets första hälft ökade handelsutbytet i betydande grad, men nu är inte trenden lika lovande. Och dock finns här en enorm potential till gemensam handel som man måste försöka utnyttja. Jag har i tidigare debatter i denna kammare berört svårigheter som kan finnas och som finns — de socialistiska ländernas behov av långa krediter, deras krav på balans i handeln osv. Det är alltså uppenbart att man måste lägga ner mycket mera energi än nu för att finna lämpliga vägar. Vi har i motioner och interpellationer pekat på hela Comeconområdet som är en stor och krisfri marknad. Om handelsministern menar allvar med sitt otvetydiga ja på frågan om det är ett svenskt intresse att utveckla handeln med dessa länder, då förutsätter jag att han, trots att han är relativt ny i ämbetet, också har några synpunkter på hur handelsutbytet skall kunna utvidgas. Det är en väsentlig fråga. Det vore intressant om statsrådet i den här debatten kunde utveckla tankegångarna därvidlag. Från den frågeställningen kan jag lätt glida över till min nästa, nämligen interpellationens andra fråga: Är uppgifterna om USA:s försök att styra svensk handelspolitik riktiga? Efter de uppgifter som offentliggjordes i Dagens Nyheter den 28 november kan man nämligen förmoda att det finns hinder av flera slag när det gäller ökningen av handelsförbindelserna och att ett kan vara USA:s embargopolitik. I DN heter det: ”En stor del av den svenska östexporten styrs från USA. Företag i Sverige måste ofta följa amerikanska lagar, inte svenska, när de exporterar till öststaterna eller andra kommunistiska länder. De tvingas delta i USA:s embargopolitik trots att Sverige är neutralt även när det gäller handelspolitik.” I samma nummer av DN skildrar en representant för L M Ericsson de svårigheter som USA:s embargopolitik medför. Följande kan man läsa i artikeln: ”USA:s embargolistor är ett stort problem för LM. Men Sven Lönnström, som sköter kontakterna med Washington hos LM, hör till de rätt många svenska exportörer som tycker att Sverige bör undvika att irritera amerikanerna med några utspel — vi måste ha tillgång till amerikansk komplementteknik för att få fram konkurrenskraftiga produkter. Om vi skall kunna hålla vår teknik på toppen, så får vi betala det pris som gäller. Vi måste följa de regler som amerikanerna ställer upp.” Detta är ganska uppseendeväckande. Många svenska exportörer vågar inte annat än följa de regler som amerikanerna ställer upp. Man baxnar. På det sättet dirigerar alltså USA svensk handel och sätter käppar i hjulen för svenska företag som skulle vilja handla mera med socialismens länder. Jag noterar med tillfredsställelse att handelsministern klart deklarerar att tankegångarna bakom den amerikanska embargopolitiken gentemot de socialistiska länderna vad avser civila varor är helt främmande för den svenska regeringen. Men frågan är ju: Vad skall man göra åt det? Skall man bara finna sig i det? Bör inte Sverige göra någon typ av framstöt för att markera den mening som handelsministern här mycket klart uttrycker? Handelsministern säger på den punkten bara att Sveriges möjligheter att påverka USA inte är stora. Men nog måste det väl vara av värde om vårt land på ett kraftfullt sätt uttrycker sin mening om en ordning som vi skarpt ogillar och som vi tycker är skadlig och kränkande för vårt land och andra länder?

Herr talman! Jag är inte så tillfredsställd som Alf Lövenborg med den deklaration som handelsministern har gjort rörande sin inställning till den amerikanska embargopolitiken. Jag anser tvärtom att det finns allt skäl för riksdagen att vara utomordentligt missnöjd med det svar som handelsministern har lämnat på denna fråga. Hadar Cars medger att USA alltjämt bestämmer över viktiga delar av svensk export till Sovjetunionen och andra socialistiska stater. Men han uttrycker ingen indignation över detta, ingen politisk vilja att söka göra slut på det förnedrande beroendet av en främmande makts intressen och säkra Sveriges självständighet i handelspolitiken. I stället finns det formuleringar i handelsministerns svar som kan tolkas som ett accepterande av den amerikanska utpressningspolitiken. I de fall som gäller ”Svensk export av varor och teknologi som är utvecklad i Sverige” —-—-- kan inga utländska begränsningar accepteras, säger handelsministern. Betyder det att regeringen accepterar utländska begränsningar när det gäller andra varor och annan teknologi? Om detta är den riktiga tolkningen, så är handelsministerns uttalande utomordentligt uppseendeväckande. En annan formulering i svaret visar att regeringen Ullsten faktiskt accepterar USA:s embargopolitik. Handelsministern redogör för innebörden av den amerikanska handelslagstiftningen, enligt vilken en köpare inte får reexportera viss amerikansk utrustning eller exportera produkter, i vilka sådan utrustning ingår, till socialistiska stater utan tillstånd från vederbörande amerikanska myndighet. Vidare säger han om berörda exportföretag: ”Huruvida företaget finner det förenligt med sina intressen att ingå avtal grundas på en kommersiell bedömning som regeringen ej har anledning att ta ställning till.” Det är, herr talman, ett fantastiskt uttalande av en regering i ett oberoende land. Den svenska regeringen skulle inte ha anledning att reagera mot att svenska företag på detta sätt utsätts för utpressning från USA:s sida, säger handelsministern. Vad är detta för flathet? Visserligen bygger regeringen Ullsten bara på 10 96 av riksdagens ledamöter, men den måste ju ändå begripa att den har att företräda hela landets intressen utåt. Den nu aktuella fasen i USA:s bojkottpolitik mot de socialistiska staterna inleddes 1947. Den kulminerade 1953, då embargopolitiken omfattade ca hälften av alla varor i den internationella handeln. Det har beräknats att den gällde inemot 500 olika varugrupper. Gunnar Adler-Karlsson har i sin doktorsavhandling Västerns ekonomiska krigföring 1947-1967 gjort en inträngande analys av den amerikanska bojkottpolitiken. Den boken torde ge en korrektare framställning av förhållandena än de många gånger glidande formuleringarna i handelsministerns svar. När handelsministern sålunda talar om att den s.k. COCOM-gruppen bildades på amerikanskt ”initiativ” 1949, så är ju sanningen att länderna pressades att bli medlemmar. Annars fick de ingen Marshallhjälp! Det är också en sanning med stor modifikation att Sverige, som handelsministern hävdar, ”inte gjort några åtaganden” att följa de amerikanska reglerna. Jag skall be att få citera ett avsnitt ur Gunnar Adler-Karlssons bok: ”Dag Hammarskjöld, sedermera FN:s generalsekreterare, deltog i de tidiga diskussioner som ledde till CG-Cocom-arrangemanget. Som representant för det neutrala Sverige kunde han inte gå med på full medverkan i det. Det har dock upprepade gånger uppgivits av välinformerade diplomater och politiker att han slöt någon sorts ”gentlemen”s agreement” med Cocomgruppen. Denna överenskommelse uppges ha innehållit en deklaration rörande de regler som den svenska regeringen avsåg att tillämpa i fråga om export och transitoleverans av varor upptagna på Cocomlistorna, och i gengäld lovade den amerikanska sidan att begränsa de i Stockholm stationerade amerikanska diplomaternas verksamhet på detta område. Vid ett svenskt regeringssammanträde i mitten av januari 1949 fattade man beslut om en del principer som senare blev vägledande för svenskt officiellt uppträdande. Det betonades starkt att Sverige måste behålla helt fria händer i fråga om det formella handhavandet av embargoprocedurerna. Svaret på de förslag som den amerikanska ambassaden i Stockholm hade överlämnat skulle emellertid rymma en klausul från svensk sida att den svenska regeringen skulle motta embargolistorna som ”informationsmaterial” och beakta dem i vederbörlig ordning vid förhandlingar om nya handelsavtal med östeuropeiska länder såväl som vid beviljande av exportlicenser. För att undvika problem med sektion 117 av Marshallhjälpslagen beslöts också att all import som finansierades med hjälp av krediter från det europeiska återuppbyggnadsprogrammet skulle reserveras för inhemskt bruk, och att speciella kontrollmöjligheter skulle erbjudas amerikanerna.” Så långt Gunnar Adler-Karlssons doktorsavhandling. De här uppgifterna har inte på något sätt blivit vederlagda. Det var, herr talman, rätt tyst om den amerikanska utpressningspolitiken mot vårt land även under de år då den florerade som värst. Som dåvarande redaktör på tidningen Ny Dag uppsöktes jag flerfaldiga gånger av svenska affärsmän som hotats med repressalier eller svartlistats därför att de brutit mot USA:s bojkottregler. Ny Dag skrev om detta, men det gav ingen genklang i den s.k. stora pressen. Nu har det varit mycket tyst ett antal år, och många trodde säkert att den amerikanska politiken i detta avseende förändrats. Den 28 november i år avslöjade emellertid Dagens Nyheter att bojkottpolitiken fortsätter, att många svenska företag har problem därigenom och att ett antal svenska företag finns med på en förteckning över svartlistade firmor från augusti i år. USA:s lista över varor som kräver speciellt tillstånd för att få exporteras omfattar 60 sidor. Dagens Nyheter hävdar också att problemet sannolikt kommer att växa. Jag citerar: ”USA är världens främsta tillverkare av integrerade kretsar, halvledare och mikroprocessorer, som nu ingår i allt från datorer och räknedosor till TV apparater och symaskiner och vilkas användning ökar alltmer. Ju mer den ökar, dess fler svenska företag får sin östexport bestämd av myndigheter i USA.” Herr talman! Jag anser att regeringen måste ändra sin flata attityd gentemot den amerikanska utpressningspolitiken. Den måste bestämt säga ifrån att den inte accepterar amerikansk överhöghet över svensk utrikeshandel. USA:s bestämmelser innebär en kränkande och otillbörlig inblandning i ett självständigt lands angelägenheter. Vi måste se till att säkra Sveriges självständighet i handelspolitiken. ”Vi borde få en massiv manifestation, en världsopinion, mot USA:s föråldrade embargopolitik när det gäller utrustning som inte har ett dugg militär anknytning. Den är absurd.” Detta säger Gunnar Wedell, verkställande direktör i Stansaab, ett av de företag som har problem med USA:s politik. Det uttalandet kan man helt instämma i. Tänker verkligen regeringen inte göra någonting? Kan vi få ett klart svar — ja eller nej — på den frågan?

Herr talman! Under 1970-talets första hälft ökade exporten till Östeuropa ganska bra, men dess värre har den ökningen inte fortsatt under de senaste åren. Det har till en del berott på att de svenska kostnadsstegringarna försämrat konkurrensläget. Exportavmattningen beror också på att de socialistiska länderna i många fall nedreviderat sina tillväxtoch importplaner, och anledningen till det är att de flesta av de länderna fått hög skuldsättning, bl.a. på grund av att den internationella konjunkturavmattningen har försvårat deras export till andra länder än Sverige. Ett särskilt förhållande som komplicerar en snabb ökning av vår utrikeshandel med flera av de socialistiska länderna är att de, för att försöka förbättra sin exportoch valutasituation, i växande grad kräver en direkt koppling av importoch exportaffärer. För att få till stånd en exportaffär måste den svenske exportören ofta vara beredd att importera från vederbörande socialistland — ibland upp till 100 96 av värdet på den exporterade varan. Endast mycket stora företag har möjlighet att hantera sådana krav. Mindre företag, för vilka redan exportansträngningarna innebär stora krav, kan inte klara av att med framgång dessutom organisera omfattande importaffärer. Svenska företag har i allmänhet svårare att möta dessa motköpskrav än t.ex. Västtyskland, Japan och Frankrike, som har en större hemmamarknad att placera importvarorna på. Det vore alltså önskvärt om man från östeuropeisk sida ville dämpa sina anspråk på motköp när det gäller handel med stater som Sverige. Det skulle underlätta en ökning av handeln. Sverige har också s.k. blandade regeringskommissioner med alla socialistiska länder i Östeuropa utom Albanien. En viktig uppgift för de kommissionerna, som sammanträder årligen, är just att stimulera till ökat handelsutbyte. Vid det senaste mötet med den blandade regeringskommissionen med Sovjetunionen deltog inte mindre än ett 60-tal svenska affärsmän och vid möte med Bulgarien ett 20-tal. Svenska företag deltar regelbundet, i samarbete med Sveriges exportråd, ambassader och berörda departement, vid symposier och utställningar i Östeuropa, allt i syfte att främja en vidgad svensk handel med Östeuropa. Vi är just nu inne i en intensiv förhandlingsomgång med flertalet socialistiska länder i Östeuropa om nya långsiktiga handelsavtal. Vår avsikt härmed är bl.a. att dessa avtal skall ge företagen bästa möjliga arbetsvillkor som kan hjälpa dem i deras kommersiella kontakter. Sveriges ambassad i Moskva har under det senaste året fått kraftigt utökade resurser för att främja handelsutbytet. Därjämte har vid ambassaden i Warszawa inrättats en särskild tjänst för kommersiella frågor. I Prag och Budapest finns sedan flera år handelssekreterarkontor, och i övriga socialistiska länder sköts den kommersiella bevakningen på sedvanligt sätt av våra ambassader som en viktig del av deras verksamhet. Jag tycker mig därmed ha besvarat Alf Lövenborgs frågor och bemött hans synpunkter beträffande mitt intresse för att öka handeln med de socialistiska staterna. Jag kan sammanfattningsvis säga att jag har ett sådant intresse. Det vore värdefullt om handeln med de här staterna kunde vidgas utöver den nuvarande omfattningen. Jag vill vidare säga till såväl Alf Lövenborg som Carl-Henrik Hermansson att jag med intresse har tagit del av de synpunkter på embargopolitiken som min vän Gunnar Adler-Karlsson framfört i sin doktorsavhandling. Den kritik som Carl-Henrik Hermansson med stöd av Gunnar Adler-Karlssons avhandling framför riktar sig i allt väsentligt mot den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Jag är säker på att dess företrädare är fullt kapabla att svara för sig själva. Jag har heller ingen anledning att tro att folkpartiet vid det tillfället hade i väsentliga avseenden andra åsikter än den socialdemokratiska regeringen hade. På den punkten vill jag emellertid reservera mig, eftersom min erfarenhet av de frågorna under den tiden inte är särskilt stor. Svenska företag står dess värre i flera fall inför en valsituation. Antingen skaffar sig företagen genom import från USA den teknik och de komponenter som de behöver, och då tvingas de underkasta sig bestämmelserna i den amerikanska embargopolitiken. Eller också får företagen avstå från att skaffa sig de komponenter och den teknik som de är i behov av för sin utveckling. Jag tycker inte att det är tillfredsställande. Regeringen har anledning att reagera, och den gör det också. Mitt svar i dag här i riksdagen är ett uttryck för den svenska regeringens reaktion mot de bestämmelser som den amerikanska regeringen tvingar svenska företag att följa. Den svenska regeringen har under senare år vid flera tillfällen klargjort sin inställning till embargopolitiken och dess tillämpning vid kontakter med USA på såväl regeringssom tjänstemannanivå. Senast gjordes sådana uttalanden då den förutvarande handelsministern sammanträffade med utrikesminister Cyrus Vance i Washington i somras. Ett omfattande arbete läggs ned inom departementen och utlandsmyndigheterna på att följa och analysera embargopolitiken och dess utveckling och tillämpning. I ett litet antal fall har svenska företag vänt sig till regeringen med begäran om stöd i konkreta exportlicensärenden. Som exempel kan jag nämna Stansaab och ASEA. I allmänhet — inte alltid, men oftast — har regeringen och svenska myndigheter kunnat hjälpa det svenska företaget att lösa problemen. Man är, det vill jag understryka, på amerikansk sida väl medveten om den svenska regeringens inställning och inser, Carl-Henrik Hermansson, att embargopolitiken i Sverige uppfattas som en belastning i de bilaterala relationerna mellan Sverige och Förenta staterna.